Herr talman! Ett stort och viktigt förslag manglas genom riksdagen utan egentlig debatt. Propositionen är så snårig och svårgenomtränglig att få ens vågar ställa upp i ett meningsutbyte om den. Och ändock rör det sig om en fundamental lagstiftning, som har den största betydelse för yttrandeoch tryckfrihet och därmed för demokratin i det svenska samhället. Dagens eko-redaktionen gjorde denna karakteristik av vad som hänt sedan folkpartiregeringen i somras för första gången lade fram förslaget till ny sekretesslag. Detta har varit föremål för flera månaders behandling i riksdagens konstitutionsutskott. Dessförinnan har utredningar och departement förberett frågan i flera år. Men i den allmänna debatten har de flesta tigit. Nu ursäktar man sig med att en viktig fråga för yttrandefriheten skulle ha dolts i två oläsliga volymer på tusentals sidor. Men innebörden av förslagen och även kritik mot desamma framfördes på ett mycket klart, lättläst och pedagogiskt välavvägt sätt av yttrandefrihetsutredningens ordförande Hans Schöier, liberal tidningsman, och tryckfrihetsexperten Erik Holmberg, hovrättslagman, i en artikel i Dagens Nyheter tidigt i höstas. Men knappast någon hakade då på den debatten. Och då radion på sluttampen ägnade en halvtimme åt problemen tackade åtskilliga massmedieföreträdare nej till att medverka därför att de inte hunnit läsa på, som de sade. Låt mig vara litet kritisk mot mina kolleger inom pressen. De rop man nu hör, i sista minuten före beslut, på återremiss till utskottet verkar något desperata och verkar vara uttryck för en senkommen insikt om att man inte bekvämat sig att sätta sig in i en viktig fråga, som handlar om en av hörnpelarna i vår massmedielagstiftning. De öppna kanalerna i nyhetsmedierna och de opinionsbildande organen borde ha använts bättre. Vaksamheten har faktiskt varit mindre i den här frågan hos den s.k. tredje statsmakten än hos riksdagen. Men kritiken är nyttig när den kommer, och man har ju möjligheter att påverka sekretesslagstiftningen i ett senare skede. Till Jörn Svensson vill jag säga att vi redan har en offentlighetslagstiftning här i landet — han åberopade ju den när han kritiserade tillämpningen. Och principen om offentlighet är överordnad, och den finnsi regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. I regeringsformens första kapitel sägs att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.

Beträffande tryckfriheten gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen. I denna finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Redan i tryckfrihetsförordningens första kapitel hittar man portalbestämmelsen om meddelarfriheten. Det skall stå envar fritt att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är upphovsman till framställning, till skriftens utgivare eller, om det för skriften finns särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. Beträffande etermedierna har samma ansvarighetsprinciper slagits fast. Det var lätt att komma överens om dessa principer då de skrevs in i regeringsform och tryckfrihetsförordning. Likaså har det regelkomplex som definierar allmänna handlingars offentlighet och undantagen från offentligheten sedan länge varit väl sammanhållet och underkastat riksdagens granskning. Att sekretessen är en begränsning av yttrandefriheten har varit grundlagfäst drygt 200 år då det gäller allmänna handlingar. Annorlunda förhåller det sig med tystnadsplikterna. För de offentliga funktionärernas vidkommande har tystnadsplikten varit en del av lydnadseller trohetsplikten, som snart sagt i alla tider ansetts åvila ämbetsmännen. Om man vill kan man säga att saken närmast uppfattats som en tjänstemannarättslig fråga och inte som en konstitutionell fråga. 5; Synen på tystnadsplikten som en begränsning av offentliga funktionärers yttrandefrihet kom till klart uttryck först i den nuvarande regeringsformen. Och denna syn har varit en given utgångspunkt i det mångåriga arbete som legat bakom förslaget till ny sekretesslag, där det skett en samordning mellan handlingssekretess och tystnadsplikt. I centrum för det arbetet har stått den svåra avvägningen mellan offentlighetsintresset och intresset av sekretess i ömtåliga frågor. Den avvägningen har skett i två led, dels när man har prövat behov av sekretess och grad av sekretess, dels när man har tagit ställning till vilka tystnadsplikter som skall bryta igenom det meddelarskydd som ges i tryckfrihetsförordningen. Som redan framgått av Hilding Johanssons anförande har vi från socialdemokratisk sida ägnat särskilt intresse åt meddelarskyddets utform Nr 102 ning mot bakgrund av grundlagarnas offentlighetskrav. Vi har pekat på behovet av utbyte av informationer mellan myndigheter för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och vänt oss mot att folkpartiregeringen satt dubbla lås för att stänga ute offentlighet på skatteförvaltningens område. Vidare har vi verkat för mindre sekretess till förmån för fackliga organisa arbetsmiljöfrågor. Vi har också sökt verka för större offentlighet beträffande uppdragsforskningen. Det är de svaga som drabbas hårdast av den ekonomiska brottsligheten. Det är inte minst av omsorg om dessa grupper som denna brottslighet måste bekämpas, för att solidariteten mellan medborgarna skall bestå och vi skall kunna bevara ett öppet och generöst samhälle. Våra förslag har utgått ifrån att respekten för personlig integritet mycket väl kan förenas med insyn i och debatt om frågor som exempelvis handlar om att skattesystemet i många fall utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Med tanke på att större delen av befolkningen varje år berörs av skatteärendena och att det i dessa ärenden redovisas för den enskilde ömtåliga ekonomiska förhållanden har skatteutskottet hävdat att det finns ett starkt behov av sekretess på skatteområdet. Vi socialdemokrater har tagit hänsyn till de synpunkterna i fråga om meddelarskyddet, som jag återkommer till, och vid valet av s.k. skaderekvisit. Men konstitutionsutskottet är ett tryckfrihetsutskott, och därför har vi ställt kraven på långtgående sekretess mot den grundlagsfästa principen att allmänna handlingar är offentliga och att sekretess skall vara undantag från denna huvudregel. I propositionen om en förstärkning av meddelarskyddet på tryckfrihetens område, som Lennart Geijer lade fram 1976, uttalades att vad som i synnerhet kräver offentlighet är myndigheternas befattning med ärenden där myndigheterna framträder som bärare av offentlig makt. Vidare underströks vikten av att offentlighetsprincipen verkligen upprätthålls vid de avvägningar som aktualiseras i samband med tillkomsten av den nya sekretesslagstiftningen. Det borde inte komma i fråga att begränsa handlingsoffentligheten så snart man gör sannolikt att olägenhet av någon betydelse kan följa av den, i varje fall inte när insyn skulle kunna tillgodose något av de ändamål som bär upp offentlighetsprincipen. Det kan alltså finnas skäl att här också erinra om att det förutsattes att sekretessbestämmelser utan skaderekvisit skulle vara snävt begränsade. Dessa uttalanden lämnades utan erinran av konstitutionsutskottet och riksdagen. Jag anser att fp-regeringen alldeles förlorade sambandet med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen genom att lägga nära nog hela skatteförvaltningsområdet, nämligen första instans med undantag för besluten, under absolut sekretess. Vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet anser att propositionen måste ändras i denna del genom införande av ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket medger offentlighet om det står klart att röjandet av uppgift inte för med sig någon skada för enskild. Denna ståndpunkt har haft stöd även i den liberala 96 pressen. Den som röstar på reservation 2 ger stöd för. uppfattningen att absolut sekretess bör reserveras för klart avgränsade undantagsfall och inte införas för ett helt förvaltningsområde. Jag yrkar bifall till denna reservation. Min uppfattning är densamma som Jörn Svenssons, nämligen att meddelarfrihet bör gälla i stor utsträckning och att tillämpningen av vår lagstiftning skall ske enligt vad som beskrivs i denna lagstiftning. Beträffande skattefrågorna har Kurt Ove Johansson och jag i motion tidigare i år föreslagit meddelarfrihet. Men vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet har avstått från att ställa något yrkande i dag om en sådan förändring. Vi har ansett det viktigare att verka för att riksdagen enhälligt i skrivelse till regeringen begär att yttrandefrihetsutredningen får i uppdrag att göra — som det står i betänkandet — ”en noggrann genomgång av de enskilda sekretessbestämmelsernas förhållande till meddelarfriheten”. Pressens samarbetsnämnd har i skrivelse till utskottet påpekat att det på sina håll i myndigheter finns en tendens att ifrågasätta meddelarfriheten så snart det gäller det egna verksamhetsområdet. Det stämmer också väl med mina intryck från remissyttranden över de förslag som legat till grund för propositionen. Argumentet är då ofta att det är svårt att förstå varför en i och för sig sekretessbelagd uppgift som inte får lämnas ut fritt enligt huvudregeln i tryckfrihetsförordningen kan delges representanter för massmedier. Sådana angrepp på meddelarfriheten, som också präglas av stor okunnighet om dess innebörd, framförs i vad jag nästan vill kalla karikatyrmässig form i näringslivsorganisationernas skrivelser till utskottet med krav på nästan helt slopad meddelarfrihet. Pressens samarbetsnämnd bad konstitutionsutskottet att göra ett mer allmänt uttalande om meddelarfriheten och dess betydelse för en väl fungerande tryckfrihet. På s. 14-19 har utskottet tillmötesgått detta önskemål. Sammanfattningsvis vill jag som vår grupps mening uttala att meddelarfriheten är en oersättlig möjlighet att dra fram verkliga övergrepp i ljuset och låta ogrundade misstankar om övergrepp få sin korrekta förklaring. Utan tillgång till fakta kan ingen meningsfull debatt i samhällsfrågor föras. Därför bör man vara försiktig med att använda hemligstämpeln. Med den principiella grundinställningen ämnar jag i yttrandefrihetsutredningen medverka till den översyn som blir följden av att riksdagen bifaller utskottets hemställan och avvisar vpk-motionens avslagsyrkande — som innebär att man konserverar en bestående ordning, vilket betyder mer sekretess än utskottets förslag.

Herr talman! Olle Svensson behöver inte för mig läsa upp regeringsformens och tryckfrihetsförordningens ordalydelse. Jag känner dem. Jag inser också att det måste finnas en sekretesslagstiftning i en eller annan form. Det inser var och en. Men det är inte de här pappersgarantierna som jag har tagit upp. De utgör i och för sig inget problem, dem kan man skriva hur vackert man vill. Det verkliga problemet för lagstiftarna uppstår när de här gamla pappersgarantierna, byggda på ärevördiga och fina rättsprinciper, håller på att slås omkull av den verklighet som faktiskt utvecklas. Där räcker på något sätt principerna inte riktigt till, därför att de inte är relevanta när det gäller den typ av praktisk och konkret problematik som finns ute på förvaltningarna, ute i samhället. Det är det jag har velat ta upp och det är där jag menar att det finns en kolossal lucka i hela det tänkande som präglar konstitutionsutskottets behandling av den här frågan. Låt mig ta tre exempel, som jag i och för sig har utvecklat mer tidigare. Hur blir det om vi får ett arkivväsende ute på förvaltningarna som innebär att medborgarna förlorar sin rätt att själva söka i arkiven, som innebär att man hela tiden måste specificera handlingar man vill ha fram? Nu kan det visserligen sägas att flertalet medborgare f. n. kanske inte kan sköta en frågeterminal. Men det är någonting som man kan lära sig. Det är ingenting märkvärdigt. Dessutom har t.ex. fackföreningsrörelsen och andra massorganisationer i samhället kompetens att gå in i ett sådant arkiv. Skall de då inte få ha samma frihet som de hade på den tid det var pappersdiarier — bara därför att förvaltningarna har satt upp regler som egentligen strider mot det som tidigare har tillämpats? Det förhållandet att man måste ha fram uppgifterna i läsbar form var ett skydd för att öka tillgängligheten för allmänheten — det menade vi när vi antog den formuleringen. Men nu används den skrivningen för att hindra tillgång till andra typer av uppgifter, som inte har omedelbart läsbar form. Det är alltså en fullständigt omvänd och felaktig tillämpning. Det är denna praktiska verklighet jag vill komma åt. Jag tycker inte att man diskuterat den i konstitutionsutskottet. Slutligen vill jag peka på justitiedepartementets och förre justitieministern Romanus beslut av den 5 oktober 1979, där man avslog en begäran från en enskild medborgare att få manövrera justitiedepartementets diarieterminal. Samtidigt går justitiedepartementet ut och säljer för pengar anslutning till denna terminal, som kan ge människor med pengar, firmor, organisationer osv. tillgång till justitiedepartementets diarieterminal — något som alltså förvägras andra medborgare.

Herr talman! Det är kanske inte min sak att till alla delar försvara propositionen — från socialdemokratisk sida är vi, som jag tidigare har redovisat, kritiska mot den på vissa punkter. Min reflexion när jag har Jörn Svensson är emellertid den att många av hans tänkvärda synpunkter går vid sidan om det aktuella förslaget. Vad är det han diskuterar här? Ja, han försöker tydligen säga att gränsen mellan offentlighet och sekretess fastläggs inte av riksdagen genom lagstiftning utan i stor utsträckning av praxis hos myndigheterna — så tolkar jag hans inlägg. Jag vill hävda att det är fel. Det är emot lagstiftningen. Det måste vara värdefullt att man nu preciserar reglerna så att Jörn Svensson på de grunderna kan fullfölja sin kritik av rättstillämpningen. I fråga om de brott mot offentlighetsprincipen som JO har granskat konstaterar Jörn Svensson att det i ett fall av tre fanns anledning till anmärkning. Den anmärkningen grundade sig ju på offentlighetsprincipen så som den är fastlagd i regeringsformen, i tryckfrihetsförordningen och i den följdlagstiftning som finns. Jag försökte också klara ut i mitt anförande att offentlighetsprincipen har överordnad karaktär. Den finns inskriven i tryckfrihetsförordningen och regeringsformen. Myndigheter kan inte handla efter eget godtycke utan de är bundna av den lagstiftning som finns. Därför tycker jag att man kan framföra kritik mot rättstillämpningen, man kan komma med förslag till mera praktiska arrahgemang när det gäller diarier, tillgång till myndigheternas handlingar och sådant. Men det förhållandet att det kan finnas anledning att framföra kritik kan inte vara ett motiv för att motsätta sig en sekretesslagstiftning som ändå innebär en nödvändig samordning av handlingssekretessen och bestämmelserna om tystnadsplikt. Jag tycker det är en positiv utveckling att vi får en sådan samordning.

Herr talman! Jag har inget större behov av att söka sak med Olle Svensson —-vi förstår både vad det handlar om. Men jag måste reagera när han säger att de problem som jag tar upp ligger vid sidan av dagens ärende. Om de gör det, är det ni i konstitutionsutskottet som har lagt dem vid sidan, och det är just det som vi protesterar mot. Och det gör vi på det enda formella sätt vi har, nämligen genom att kräva att lagen skall återförvisas och omarbetas så att den tar hänsyn till dessa ting. Olle Svensson säger att det och det exemplet ur verkligheten är emot lagen. Ja, det är just det som är problemet — ni har en maktlös lag som inte följs. Och då frågar jag: Vad skall ni göra åt det? Ännu fler paragrafer, ännu fler pappersgarantier som man inte bryr sig om? Det hart.o.m. gått så långt att den grundlagsbestämmelse som vi antog som ett tillägg till tryckfrihetsförordningen och som var avsedd att förbättra medborgarnas insyn och rätt till offentligt material, den har av regeringsrätten använts till att inskränka denna rätt. Där sitter nu lagstiftarna och bryr sig inte ens om att detta problem har uppstått. Om Olle Svensson händelsevis har läst regeringsrättens dom, inser han vilka konsekvenser en sådan rättspraxis för med sig. Så vill jag ställa en konkret fråga, inte bara som illustration utan också därför att frågan i sak är viktig för det här problemkomplexet. Den ställer jag då naturligtvis kanske mera till utskottsmajoritetens talesmän än till Olle Svensson. Man har i en rad sammanhang vägrat människor att fritt ta del av databaserade handlingar. Detta har man gjort med det argumentet — i förekommande fall — att om människor får fri tillgång till att söka i terminaler, kan de radera och ändra i materialet.

Det är en mycket enkel historia, och det borde ha blivit gjort redan när datasystemen byggdes upp, men man såg det inte då. Det som oroar mig är att man talar om formella bestämmelser och fina portalparagrafer men att man inte ser vad som händer. Det måste vi nu i nästa steg obönhörligen ta itu med, för den praxis som i dag sprider sig är djupt oroande.
Herr talman! Jag anser inte att Jörn Svensson genom de kritiska synpunkter han har framfört mot tillämpningen i vissa fall av lagstiftningen har bevisat att regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och sekretesslagstiftningen bara är papperslagar — eller papperstigrar kanske man kunde säga. Jag anser att det är av grundläggande betydelse att vi har en tryckfrihetsförordning och att vi har fått ett frioch rättighetskapitel i regeringsformen som bl.a. fastlägger offentlighetsprincipen samt att vi utför det mödosamma arbetet att få en sekretesslagstiftning som i största möjliga utsträckning klarar avvägningen, så att intresset av en fri debatt blir tillgodosett.

Herr talman! Det har av tidigare talare påpekats att det är ett omfattande dokument och en för många svårgenomtränglig materia som riksdagen nu har att ta ställning till. Många samhällsområden berörs av sekretesslagen, och det är ur principiell synpunkt viktiga avvägningar som måste göras. Det är självklart att en lagstiftning av denna karaktär måste förberedas noga. Så har också skett, vilket var och en som läst propositionen och utskottsbetänkandet lätt kan konstatera. Flera statliga utredningar, som i sedvanlig ordning remissbehandlats, ligger i botten på förslaget. På grundval av detta material har i justitiedepartementet sammanställts en promemoria som i sin tur remissbehandlats. Propositionen innebär ett ställningstagande till allt detta. I konstitutionsutskottet har vi haft lagförslaget på föredragningslistan i månader och således ägnat det en mycket stor uppmärksamhet. Jag nämner detta därför att man av den debatt som blossat upp på sistone skulle kunna förledas att tro att det här är ett förslag som hastigt och lustigt och utan någon större förberedelse dimper ner på riksdagens bord. Så är det bevisligen inte. Utskottets behandling har på några punkter lett till ändringsförslag i propositionens lagtext, och vad gäller några avsnitt har utskottet understrukit behovet av ytterligare utredning. Men i stort sett har utskottet godtagit propositionsförslaget — vad gäller vissa delar efter mycket ingående överväganden. Och utskottet understryker att eftersom det rör sig om en komplicerad lagstiftning är det särskilt angeläget att man från statsmakternas sida uppmärksamt följer rättsutvecklingen på området. Utskottet har därmed inte uteslutit att det när lagen prövats en tid kan uppkomma behov av förändringar och kompletteringar. Det bör också framhållas att utskottet i allt väsentligt är enigt i sina bedömningar. Det föreligger reservationer endast på två punkter — jag återkommer strax till dessa. Om man ser på talarlistans längd här i dag och lyssnar på tonen i en del inlägg skulle man kunna tro att det råder djup och varaktig söndring i utskottet. Så är det inte, vilket en genomläsning av betänkandet till fullo bekräftar. Jag förstår inte riktigt avsikten med Olle Svenssons poängterande av hur kritiska socialdemokraterna har varit gentemot propositionens förslag. Socialdemokraterna står ju i allt väsentligt bakom utskottsbetänkandet, och det tycker jag att man kan konstatera med stor tillfredsställelse. Det är alltid väldigt viktigt att man kan nå en bred enighet när det gäller frågor av den här principiella betydelsen. Ytterligare en sak är jag angelägen om att understryka. Den i vår rättstradition självklara principen om allmänna handlingars offentlighet ifrågasätts inte i förslaget till sekretesslag. Denna ordning har vi av tradition i vårt land sedan länge till skillnad mot vad som gäller i flertalet andra länder. Det råder allmän enighet om att det är en stor tillgång för den öppna debatten och det demokratiska systemet som helhet att vi har denna ordning. Den grundläggande huvudregeln om allmänna handlingars offentlighet är fastlagd i grundlag. Huvudparten av uppgifterna i det allmännas verksamhet är öppen. Den nuvarande sekretesslagstiftningen innebär inget ifrågasättande av denna huvudregel, och det gör heller inte den nu föreslagna sekretesslagen. Det är öppenheten som är självklar och sekretessen som särskilt skall motiveras. Det är för den skull ganska poänglöst när vpk som ett motiv för yrkandet om avslag på lagförslaget säger att lagen skall omarbetas till en offentlighetslag. Offentlighetslagen har vi ju. Ingen har föreslagit att tryckfrihetsförordnigen skall avskaffas eller att de paragrafer i regeringsformen som skyddar informationsfriheten skall tas bort. Men även om det alltid skall vara så att offentligheten skall vara huvudprincipen så är det, som vi vet, på vissa områden nödvändigt med sekretess. Det gäller i ett begränsat antal fall för myndigheternas verksamhet eftersom riksintresset kräver det, t.ex. inom försvaret. Men det gäller framför allt för att skydda den enskildes integritet och särskilda intressen. Många av de uppgifter om den enskilde som myndigheterna får del av och som de har att hantera skulle skada den enskilde om de blev allmän egendom. Vidare skulle den enskildes förtroende för myndigheterna minska och benägenheten att lämna korrekta uppgifter avta, om den enskilde inte kunde lita på att uppgifterna i de fall som han eller hon betraktar som särskilt personliga kunde hållas hemliga. Men man måste självfallet även i de fall då det finns skäl för sekretess göra en noggrann avvägning mellan offentlighetsintresset och sekretessbehovet. Detta är en besvärlig avvägning av principiella skäl men också av det skälet att vi människor är så olika; vi är inte lika känsliga härvidlag. Men denna avvägning måste göras på något sätt. Grunderna för avvägningen anges i sekretesslagen. Jag tror, som jag tidigare antytt, att ingen är beredd att säga att de avvägningar som görs i det förslag som nu föreligger, hur noggrant det än förberetts, är odiskutabelt riktiga. Sekretessbehovet uppfattas, som jag nyss nämnde, olika av olika människor och ändras dessutom från tid till annan. Den nu gällande sekretesslagstiftningen har ändrats många gånger, och det vore konstigt om man trodde att den föreslagna lagen skulle undgå att drabbas av samma öde. Utskottet anger också en del fall som bör bli föremål för fortsatt prövning. Ur en rad synpunkter är den föreslagna sekretesslagen att föredra framför gällande ordning. Den nuvarande sekretesslagstiftningen är spridd i ett stort antal författningar, och den är synnerligen svåröverskådlig. Ett viktigt motiv för den nya lagen är således behovet av att få en mera sammanhållen och lätthanterlig lagtext. Om man tycker — och det kan man tycka — att den föreslagna lagen är lång och omständlig, så bör man hålla i minnet vad som nu gäller. Handlingssekretessen är reglerad i 1937 års sekretesslag och ett antal sekretesskungörelser. Sekretesslagen har genom ständiga tillägg och ändringar blivit alltmer bristfällig i fråga om systematik och sammanhållning. Vad som gäller om tystnadsplikten för offentliga funktionärer är spritt i ett par hundra olika lagar och förordningar. Något samlat grepp på reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt har inte tagits tidigare. Reglerna har kommit till undan för undan allteftersom behovet har uppstått. I den nya lagen anges reglerna för såväl handlingssekretess som tystnadsplikt i ett dokument. Detta är en uppenbar fördel. Samma systematik kan följas i båda fallen, eftersom handlingssekretessen bildar utgångspunkt för tystnadsplikten. Det innebär också att området för tystnadsplikt har kunnat minskas. Det finns i den svenska tryckfrihetslagstiftningen en särskild finess, som Olle Svensson redan har varit inne på, nämligen den s.k. meddelarfriheten. Den innebär att befattningshavare i vissa fall inom områden, som i princip omfattas av tystnadsplikt, till massmedia kan lämna uppgifter för publicering. Det är en utifrån logisk och principiell synpunkt märklig ordning, det måste vi erkänna. Men den har kommit att allmänt betraktas som ett värdefullt led i massmedias bevakning av myndigheternas arbete. Och den har — menar man — bidragit till att sanera området för luftiga och fantasifulla spekulationer från massmedias sida, eftersom journalisterna har kunnat få uppgifter om hur det verkligen förhåller sig. Vilka områden som kommit att omfattas av denna meddelarfrihet har dock varit ganska chansartat på grund av det sätt på vilket tystnadsplikterna varit reglerade. Tystnadsplikter i lag har varit absoluta, tystnadsplikter i författningar av lägre valörer har medgett meddelarfrihet. I den nya lagen tas det greppet att det i ett särskilt kapitel, det 16:e, direkt anges i vilka fall meddelarfrihet inte skall råda. Det är utan tvivel en rationellare ordning i princip. I sak, får man väl erkänna, innebär dock inte förslaget några större förändringar. Meddelarfriheten kommer i huvudsak att råda i de fall där den nu finns. Traditionens makt har härvidlag visat sig vara betydande. I utskottet har ganska utförligt diskuterats frågor som berör meddelarfri heten. Utskottet har fäst stor vikt vid förhållandet mellan sekretess och meddelarfrihet och behandlar ju också denna fråga ingående i betänkandet. Det är således inte på det sättet, som Olle Svensson vill få det att framstå, att det skulle vara socialdemokraterna som är särskilt intresserade av denna viktiga del i vår tryckfrihetsrätt. Slutsatsen blir dock att utskottet åtminstone t. v. accepterar de avvägningar som gjorts i propositionen. Detta gäller utskottet i dess helhet, vill jag understryka. Utskottet avvisar således förslag i såväl inskränkande som utvidgande riktning. Samtidigt hänvisar emellertid utskottet, som både Hilding Johansson och Olle Svensson angett, till yttrandefrihetsutredningen, vilken enligt sina direktiv kommer in på detta område. Utskottet utgår ifrån att yttrandefrihetsutredningen kommer att ägna de här frågorna betydande uppmärksamhet. Det blir således anledning att återkomma till meddelarfriheten när yttrandefrihetsutredningen är färdig, och med detta menar utskottet att bl.a. några motionärer som varit inne på området får låta sig nöja. Gunnar Biörck i Värmdö var i sitt anförande inne på meddelarfriheten och tystnadsplikten. Jag vet inte om jag tolkade hans anförande fel på den punkten, men jag hade en känsla av att han möjligen gav en något missvisande bild av sambandet mellan tystnadsplikt och meddelarfrihet. Det är ju inte så att den enskilde befattningshavaren, om meddelarfrihet råder, är skyldig att lämna uppgift som omfattas av tystnadsplikt, utan han har — som själva termen meddelarfrihet anvisar — frihet att lämna meddelande. Detta är väldigt viktigt att hålla i minnet. Det är alltså befattningshavaren som själv avgör om han vill ge meddelandet till massmedia för publicering eller ej. Det är inte min avsikt att här kommentera alla de motioner som väckts eller de förslag i övrigt som kommit fram under utskottsbehandlingen. Eftersom en del motionärer står på talarlistan kan det kanske bli anledning att återkomma. Men jag vill göra några kommentarer till de yrkanden som finns. Vänsterpartiet kommunisterna vill, som framgår av deras motion och av Jörn Svenssons anförande, att riksdagen skall avslå förslaget i dess helhet. Det är svårt att förstå meningen med ett sådant yrkande. Ett avslag skulle ju innebära, som Olle Svensson påpekade, att vi får behålla det tillstånd som vi har nu. Det skulle också innebära att hela den utredningsprocess som under långliga tider arbetat fram det här förslaget skulle få dras i gång igen. Det kan inte vara någon vettig ordning. Förslaget bör således antas, och de brister som tillämpningen kan komma att uppenbara får rättas till efter hand. I sitt långa anförande berörde Jörn Svensson egentligen inte särskilt mycket det konkreta lagförslag som vi har att ta ställning till i dag, utan han talade mer allmänt om den ordning som han menade rådde på offentlighetsområdet i vårt samhälle. Det var väl en riktig karakteristik som Olle Svensson gjorde, när han sade att det där inte rörde lagstiftningen som sådan utan — om nu de uppgifter som Jörn Svensson lämnade var korrekta — brott mot gällande lagstiftning. Det är klart att vi aldrig helt kan undgå att lagar misstolkas eller att man med berått mod direkt bryter mot dem. Men det är i så fall något som får åtgärdas. Det kan naturligtvis vara så att man, om det visar sig att tillämpningen av en lag går i annan riktning än vad som från början var avsikten, får ändra lagstiftningen. Jag kanske skulle tillägga att riksdagen inte är någon överdomstol över andra domstolar. De frågor som Jörn Svensson i huvudsak uppehöll sig vid och som rörde dataolmrådet är naturligtvis väldigt intressanta och bekymmersamma — det skallinte förnekas. De är bekymmersamma inte bara vad gäller att tillgodose yttrandefrihetsintresset och offentlighetsintresset, de är också bekymmersamma vad gäller att tillgodose vällovliga sekretessbehov. Det finns så att säga en dubbelsidig problematik här som är särskilt besvärlig. Dessa frågor har övervägts i olika sammanhang. Vi har f. n. ens.k. datalagstiftningskommitté som på sin lista har att behandla praktiskt taget alla de olika problem som Jörn Svensson berörde. Vi får väl låta oss nöja med det så länge. Därmed har jag inte på något sätt förringat de här problemen — jag tror att mycket, dvs. valda delar, av det Jörn Svensson hade att anföra har god relevans. Utskottsbetänkandet är, som jag inledningsvis betonade, i huvudsak enhälligt. Länge trodde vi att det skulle bli helt enhälligt, men socialdemokraterna har funnit det med sina intressen förenligt att markera avvikelse i form av ett par reservationer. Dessa har såvitt jag kan förstå fått oproportionerliga dimensioner i den allmänna debatten. I den första reservationen vill socialdemokraterna något vidga den insyn som redan finns när det gäller vissa arbetsmiljöfrågor. Det kan nämnas att Industriförbundet i skrivelse till utskottet uttryckt farhågor för att insynen redan blir för stor, bl.a. med hänsyn till konkurrensen. Det finns alltså motstridande intressen på den här punkten liksom på så många andra som vi haft att behandla. Den socialdemokratiska linjen på den här punkten ville Hilding Johansson isitt anförande göra till något slags allmän plaidoyer för en positiv inställning i miljöpolitiken. Frågan har inte alls den dimensionen. Det innebär inte att jag tycker den är oviktig. Jag tycker att vi skall ha så långtgående offentlighet som möjligt på hela miljösektorn — det har jag sagt i många sammanhang, och det vidhåller jag. Den grundläggande orsaken till att utskottet inte nu mera ingående vill penetrera den här frågan är att vi har en särskild utredning som går igenom den framtida sekretessen på miljöområdet, och utskottsmajoriteten tycker att vi — som vi brukar göra — bör avvakta utredningsresultatet. Det är förvånande att socialdemokraterna inte kan göra sammaledes. Jag har många gånger upplevt hur just Hilding Johansson från kammarens talarstol enträget har förmanat ivriga kammarledamöter att dämpa sin iver i väntan på att resultatet av ett pågående utredningsarbete skall värka fram. I den andra reservationen vill socialdemokraterna öppna sekretessen i skatteärenden. I den allmänna debatten — och märkligt nog också i det anförande som Olle Svensson här höll; han kan annars den här frågan — har den här biten givits en betydande volym. Man har vinklat det så att lagförslaget skulle innebära att tidigare öppna uppgifter sekretessbeläggs. Så är det inte. Uppgifterna i inkomstoch förmögenhetslängderna liksom taxeringsnämndernas beslut om avvikelse från självdeklarationen är nu offentliga. Det blir de även i fortsättningen. Däremot är uppgifterna it.ex. Nr 102 självdeklarationen sekretessbelagda. Det blir de även enligt lagförslaget. Konstitutionsutskottet har i denna fråga hört skatteutskottet, vilket enhälligt och i mycket bestämda ordalag avvisar förslaget om nya, vidare öppningar i skattesekretessen. Socialdemokraterna i skatteutskottet har således en helt annan uppfattning än socialdemokraterna i konstitutionsutskottet! Skatteutskottet framhåller bl.a. i sitt yttrande att det här rör sig om ytterligt integritetskänsliga uppgifter, som måste skyddas. Utskottet finner också att det i flertalet fall föreligger skyldighet att lämna uppgifterna och att uppgiftsskyldigheten är straffsanktionerad. För att taxeringsförfarandet skall kunna bli korrekt är det av stor vikt att alla uppgifter lämnas, ibland med viss utförlighet. Det kräver att medborgaren kan hysa förtroende för att dessa känsliga uppgifter inte kommer ut. Det är således en lång rad skäl som gör att skatteutskottet vill behålla den nuvarande sekretessen i taxeringsförfarandet. Konstitutionsutskottets majoritet har samma mening. Herr talman! Det föreliggande förslaget till ny sekretesslag innebär i sak inga revolutionerande ting ur tryckfrihetsrättslig eller yttrandefrihetsrättslig synpunkt. Gränserna mellan det offentliga och det sekreta blir i stort sett som hittills, även om det finns förskjutningar i ena eller andra riktningen inom särskilda delområden. Men förslaget är ur en rad synpunkter ett framsteg i förhållande till den lagstiftning som nu gäller. Det bör för den skull genomföras. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Fru talman! Före pausen yttrade Bertil Fiskesjö i ett resonemang med mig att offentlighetsprincipen är överordnad. Han sade vidare att det inte kan vara vår uppgift häf att överpröva domstolars beslut i offentlighetsfrågor. Det är naturligtvis riktigt, men det är inte alls detta saken gäller, utan saken gäller att offentlighetsprincipen är överordnad men att den mer och mer inskränkes av de särskilda omständigheter som utvecklas i den praktiska verkligheten. Det borde ha föranlett konstitutionsutskottet att ta initiativ för att stärka och skydda offentlighetsprincipen gentemot sådana inskränkningar. Det hade varit ett logiskt resonemang. Vi skall naturligtvis inte överpröva domstolarnas beslut, men vi har rätt att diskutera domstolarnas praxis och vad den får för följder för medborgarnas frioch rättigheter.

Det måste vi göra något åt, säga något om det i ett uttalande eller hänvisa till att vissa bestämmelser behöver skärpas eller ändras.

Fru talman! Inledningen till Hilding Johanssons anförande var fullständigt obegriplig för mig. Om jag låtit konstig måste det bero på att jag har litet besvär med halsen. Annars är jag på ovanligt gott humör i kväll, och jag tycker, som alltid, att det är trevligt att debattera med Hilding Johansson. Jag vill inte på något sätt förmena honom att yttra sina åsikter här i kammaren. Jag förstår inte hur han kan få sådana konstiga tankar i sin hjärna. Vad jag vände mig mot i mitt anförande var att det förslag som socialdemokraterna här lade fram blåstes upp som någon stor insats på miljöområdet. Det är det ju inte. Det är ett begränsat förslag som man kommer med. Jag kritiserade inte förslaget som sådant. Jag sade tvärtom att det är möjligt att vi bör gå mycket längre när det gäller öppenheten på det här området. Jag är i hög grad intresserad av att vi kan få en allmän debatt om miljörisker och naturligtvis intresserad av att vi kan få riskerna åtgärdade. Men Hilding Johansson måste observera att skälet till att utskottet inte följt socialdemokraterna på den här punkten inte är ett hänsynstagande till Industriförbundet eller andra intresseorganisationer. Skälet är att dessa frågor är under utredning, och att vi alltså bör vänta tills vi får se vilka avvägningar som utredningen kan komma med. Vad gäller Jörn Svensson är det klart att man kan säga att vi i konstitutionsutskottet skulle yttrat oss mera om de problem som följer med den pågående datoriseringen. Jag skall inte gå in på de olika sakfrågor som Jörn Svensson tog upp. Bengt Kindbom kommer att gå in i debatten och ta tagi dessa frågor. Huvudsaken i min polemik mot Jörn Svensson var att Jörn Svensson egentligen inte angrep förslaget till lagstiftning utan talade om brister i tillämpningen. Brister i tillämpning av gällande lag skall alltid beivras. Nu upprepar Jörn Svensson att justitieministern skulle ha begått någonting som framförs som närmast olagligt. Hade det varit så hade Jörn Svensson varit välkommen med en anmälan om det till konstitutionsutskottet. Sådana saker har vi ju full kompetens att titta på under vårt granskningsarbete.

Fru talman! Bara kort till Bertil Fiskesjö: Det intressanta problemet här är ju inte huruvida justitieministern i det av mig citerade fallet handlat olagligt. Det intressanta och samtidigt oroande är att hans handlingssätt, som alltså i praktiken bidrar till att försvåra och inskränka offentligheten, håller på att bli lagligt — det håller på att bli accepterat i förvaltningen. Och till detta upphöjande till laglighet bidrar konstitutionsutskottet genom sin passivitet inför problemet.
Fru talman! Till Jörn Svensson vill jag bara säga att vi ju inte från konstitutionsutskottets sida kan anmärka på missförhållanden som vi inte känner till. Det är först när vi fått uppmärksamheten på missförhållanden som råder enligt Jörn Svenssons mening som vi har någon möjlighet att kontrollera om det han säger verkligen stämmer. Sedan är det vällitet förvillande att säga att ett visst beteende genom att det tillämpas upphöjs till laglighet trots att det är olagligt. Så är det ju inte enligt svensk rättstradition. Ett olagligt beteende är olagligt även om det tillämpas i ett flertal fall, och alla brott mot gällande lagstiftning skall naturligtvis beivras i vederbörlig ordning.

Fru talman! Om man frågar sig vad det är som skiljer ”den svenska modellen” från andra samhällsskick tror jag att offentlighetsprincipen är en viktig del av svaret. I mer än 200 år har vi försökt upprätthålla den grundregeln att allmänna handlingar hos myndigheterna skall vara tillgängliga för alla medborgare. I vår förvaltning är offentligheten huvudprincip, och vill man göra avsteg från denna princip så måste de undantagen förankras i lag. I de allra flesta länder är förhållandet det motsatta — det mesta är hemligt, och bara en liten del av myndigheternas handlingar är tillgänglig för insyn och granskning. : Därtill har det i ett hundratal lagar och i mer än hundra förordningar utfärdade av regeringen funnits särskilda regler om. tystnadsplikt för offentliga funktionärer. Genom det förslag som vi i dag behandlar får vi för första gången regler om handlingssekretess och tystnadsplikt samlade i en enda lag. Vi får en mer översiktlig lagstiftning om sekretess, och vi drar också konsekvenserna av den nya grundlagens regel om att det i framtiden skall vara riksdagen och inte regeringen som ger de grundläggande bestämmelserna om tystnadsplikt för funktionärer i offentlig tjänst. Huvudtendensen i den nya lagen är att offentligheten vidgas och sekretessen inskränks. Det sker framför allt genom att många typer av uppgifter som tidigare varit generellt sekretessbelagda nu endast blir villkorligt sekretessbelagda genom ett s.k. skaderekvisit. Härigenom öppnas möjligheter till insyn i material som eljest skulle ha varit hemligt. Det kommer att ta en tid innan alla tjänstemän i förvaltningen lärt sig att hantera de här bestämmelserna med skaderekvisit, men när vi väl har tagit oss igenom den pedagogiska processen tror jag att fördelarna med den nya konstruktionen av sekretessreglerna kommer att bli uppenbara för alla. Men låt mig betona behovet av utbildning Skall den här lagen fungera väl är det helt nödvändigt att justitiedepartementet aktivt engagerar sig i att sprida kunskaper om de regler som gäller. Förslaget till ny sekretesslag är väl genomarbetat. Bakom propositionen ligger två offentliga utredningar och en departementspromemoria, som har remissbehandlats. Propositionen har också fått en ovanligt grundlig behandling i konstitutionsutskottet. Att vi i utskottet ändå känner en viss osäkerhet om hur lagen kommer att verka och på ett par centrala punkter understryker att fortsatta överväganden måste ske har sin rot i att materian är oerhört vansklig. Som lagstiftare kan vi inte i detalj överblicka alla de hundratusentals dokument och uppgifter som finns hos statliga och kommunala myndigheter och dra ett rakt streck mellan det som skall vara offentligt och det som av olika skäl måste vara hemligt. Alla lagar är i en viss mening experimentella, men den här är det mer än många andra — de erfarenheter som vinns får efter hand ge impulser till korrigeringar. Skulle vi ha tagit fel, får vi vara beredda att ändra oss. Offentlighetsprincipen har många abstrakta vänner men konkreta fiender. Ett genomgående drag i remissyttrandena över de förslag som utarbetats har varit att man betygat sin högaktning för en vidsträckt offentlighet men just på det egna verksamhetsområdet pläderat för ett starkare sekretesskydd. Jag vill gärna understryka att folkpartiregeringen förhöll sig ganska kallsinnig till dessa framstötar. Det stora flertalet av de förslag om vidgad sekretess som framfördes från remissinstanserna avvisades av den liberala regeringen, och det är bara på relativt få punkter som den nya lagen innebär att sekretessen ökar. Där så sker beror det huvudsakligen på att nya verksamheter har kommit i gång som tidigare inte existerade —t.ex. personalsocial verksamhet i förvaltningen och kurativt arbete ute i skolorna — eller på att obefogade förbiseenden i tidigare lagstiftning har kommit att uppmärksammas. Samtidigt finns det i de mer än 200 författningar med tystnadsplikt som nu blir inaktuella en lång rad av bestämmelser som inte förs in i den nya lagen. Totalt sett blir det alltså fråga om minskad, inte ökad sekretess. Men naturligtvis krävs det avvägningar. Samtidigt som vi önskar en vidsträckt offentlighet vill vi ju också försvara den enskilda människans integritet. Det måste finnas möjligheter för oss alla att ha förtroendefulla kontakter med offentliga tjänstemän — de må vara präster, kuratorer, läkare, socialarbetare eller andra — utan att allt som dessa personer får veta skall kunna föras vidare. Skall myndigheterna få in de uppgifter de behöver från företagen måste de också kunna erbjuda ett visst skydd från obehörig insyn, och skall försvaret kunna ge oss trygghet mot yttre angrepp kan vi inte tillämpa maximal offentlighet gentemot utländska kunskapare. Gränser måste alltså dras. Har vi dragit dem rätt? Låt mig ta upp några av de regler i den nya lagen som väckt debatt och redovisa hur vi från folkpartiets sida sett på saken. Först gäller det skattesidan. Här säger den nya lagen att sekretess skall gälla för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. De olika delposter man för upp i sin självdeklaration skall alltså som hittills vara underkastade sekretess. I första instansen är sekretessen absolut, men förs frågan inför domstol är den bara villkorlig — i sådana situationer gäller sekretess bara om det kan antas att den enskilde lider skada av att uppgiften röjs. Full offentlighet råder vidare för de beslut som taxeringsmyndigheterna fattar. Den alerta kvällspressen kommer även i framtiden att kunna ge besked om taxerade inkomster, avdrag och fastställda skatter. Olle Svensson gjorde gällande att den nya lagen skulle innebära en total ”mörkläggning” av ett helt förvaltningsområde. Men det är alltså helt fel. Vad som mörkläggs är i stort sett detsamma som redan i dag är mörklagt, nämligen uppgifter om enskilda, medan däremot uppgifter om myndigheternas verksamhet och beslut förblir offentliga. Motivet till detta är att man från skattemyndigheternas sida är mycket rädd för att uppriktigheten skulle minska om folk inte kunde lita på att de upplysningar de ger i deklarationen stannar hos skattemyndigheten. Man befarar att skatteintäkterna skulle minska, att fusket skulle öka. Och det här är en oro som tydligen delas av socialdemokraterna i skatteutskottet, eftersom de har anslutit sig till propositionens förslag. Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet tycks se mindre allvarligt på skattesystemets funktionsduglighet och har mot den bakgrunden föreslagit större utrymme för offentlighet på den här punkten. Vi får nu se i voteringen hur dragkampen mellan Olle Svensson och Erik Wärnberg har utfallit. Den andra frågan gäller ett mer tidsbegränsat spörsmål, nämligen hur vi under den allra närmaste tiden skall reglera sekretessen för de uppgifter som finns i produktregistret. Huvudproblemet är här liksom på många områden att det är svårt för statliga myndigheter att få uttömmande information från företagen, om dessa är rädda för att affärshemligheter kommer ut till konkurrenterna. Ett visst sekretesskydd är därför nödvändigt för att göra samhällskontrollen effektiv. Enligt regeringsförslaget skall sekretess gälla för den här sortens uppgifter, om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada av att uppgiften röjs. Därtill finns en möjlighet för regeringen att besluta om undantag i särskilda fall. Frågan om hur informationen om arbetsmiljörisker skall hanteras utreds f. n. dels inom naturvårdsverket, dels av en särskild utredning. I båda fallen rör det sig om uppdrag som gavs av folkpartiregeringen och som beräknas bli slutförda under detta år. Mot den bakgrunden har utskottet inte tyckt att det finns någon anledning att nu gå in och ändra sekretessreglerna för produktkontrollnämndens register. Socialdemokraterna är däremot mera otåliga och föreslår en liten mildring av sekretessen i avvaktan på att de här utredningarna blir färdiga. Det finns nu en del problem i sammanhanget, och från majoritetens sida menar vi att det ändå är bättre att vänta tills frågan är ordentligt genomlyst. Det är inte så enkelt som Hilding Johansson gör gällande, att det skulle vara arbetsgivare kontra arbetstagare. Det är ju tvärtom så, att om man inte har en fullgod sekretess blir produktkontrollregistret sämre till sin. kvalitet, eftersom man inte får in de uppgifter man behöver. Vi uppfattar den här reservationen som en markering av att socialdemokraterna tycker att frågan är viktig, och den bedömningen delar vi fullt ut. Men vi menar att en seriös utredning av problemet är ett bättre sätt att ge uttryck åt det intresset än en improviserad lagändring i avvaktan på ökade kunskaper. På några få punkter har utskottet förändrat propositionens förslag. Ett sådant område är uppdragsforskningen. Enligt regeringens förslag skulle sekretesstiden för uppgifter med anknytning till sådana uppdrag maximalt kunna sträckas till 20 år, men utskottet har stannat för att halvera den maximitiden till 10 år. Och låt mig tillägga att det med all säkerhet kommer att bli så att huvuddelen av all uppdragsforskning i framtiden liksom hittills kommer att bedrivas i full offentlighet. Vad lagen medger är att sekretess tillämpas om ett uppdrag har lämnats under förutsättning av att vissa uppgifter inte röjs. Den här möjligheten till sekretess är nödvändig om högskolan skall kunna dra åt sig vissa typer av uppdrag som annars skulle gå till privata företag. Men det är alltså bara fråga om en möjlighet, inte någon generell regel. Sekretesslagen är försedd med flera olika säkerhetsventiler som syftar till att möjliggöra insyn även på områden som normalt sett är sekretessbelagda. Jag har redan berört systemet med skaderekvisit, som vidgar möjligheterna till offentlighet. En annan säkerhetsventil är att regeringen i fråga om många typer av uppgifter kan ge dispens från sekretessen, och en tredje är den viktiga principen om meddelarskyddet, som är förankrad i tryckfrihetsförordningen. Innebörden av meddelarskyddet är att yppande av hemliga uppgifter för publicering i tryckt skrift inte kan straffas, om det inte i lag eller grundlag finns särskilt angivet att det är brottsligt. I den nya sekretesslagen har katalogen över de tystnadsplikter som är kvalificerade i den här meningen sammanförts till ett enda kapitel, och vi får nu för första gången en överskådlig katalog över de sekretessregler som är så starka att de bryter meddelarskyddet. Antalet sådana regler minskar också kraftigt. Enligt den gamla ordningen bröts meddelarskyddet av alla de tystnadsplikter som var inskrivna i lag, och det har alltså funnits 100 lagar med sådana bestämmelser. Av det totala antalet tystnadsplikter som hittills gällt, ungefär 200, bör enligt folkpartiregeringens bedömning ungefär 150 kunna upphävas och ytterligare 30 kunna inskränkas. Den reglering som nu sker av innehållet i meddelarfriheten är provisorisk, eftersom de svåra gränsdragningarna på det här området f. n. undersöks av yttrandefrihetsutredningen. Justitieministern hänvisar i propositionen till den utredningen, och utskottet har velat ge litet eftertryck åt denna punkt genom att rikta en formell beställning till regeringen att frågor kring meddelarskydd och yttrandefrihet skall tas upp i den Schöierska utredningen. Det kan kanske förefalla vara en onödig beställning, eftersom utredningen redan har i uppdrag att se på de problem som aktualiseras, men regeringen och utredningen får väl tolka vår framstöt som en markering av riksdagens intresse. Så några ord om partimotionen från vpk. Den går ut på att propositionen skall avslås och att regeringen i stället skall anmodas att skriva en helt ny lag, som inte skall handla om vad som är hemligt utan om vad som är offentligt. Motionärerna tycker att det är ”slående” att det i sekretesslagen finns 129 paragrafer om sekretess, vilket är mångdubbelt fler än de paragrafer som fastlägger offentligheten och informationsfriheten. Den här tanken, att man skall bekymra sig över antalet paragrafer som slår iden ena eller andra riktningen, förefaller mig rätt egendomlig. Anledningen till att vi har fler regler om sekretess än om offentlighet är ju att offentlighet är den i grundlagen fastlagda huvudprincipen och att undantagen från den huvudprincipen skall preciseras i lag. Skall man vända på steken, får man väl fastslå sekretess som huvudprincip och sedan i lag precisera på vilka områden det skall gälla offentlighet. På det sättet kanske antalet offentlighetsparagrafer ökar, men ingen kan väl tro att det blir mer offentlighet i samhället om maniinför en allmän presumtion för sekretess. Den välvilligaste tolkningen är faktiskt att författarna till den här motionen har råkat ut för en logisk kullerbytta, och jag skall därför i mildhetens namn inte gå in på en del andra konstigheter som också finns i vpk:s förslag. Intrycket att vpk inte har trängt in i de här problemen förstärktes kraftigt av Jörn Svenssons inlägg tidigare i debatten. Jörn Svensson talade ganska litet om sekretesslagen och gick i stället in på det standardanförande vi har hört många gånger och som handlar om svårigheten att komma åt offentliga handlingar. Det är i och för sig ett viktigt problem, men det är ett problem som inte har att göra med den proposition vi i dag behandlar. Jag vill dock på en punkt korrigera Jörn Svensson. Han sade att det inte fanns möjlighet till sekretess för de uppgifter som psykologer får motta. Jag skulle vilja rekommendera Jörn Svensson att läsa lagen ytterligare en gång. I 7 kap. står att läsa en del om sekretesskyddet i anslutning till psykologiska undersökningar. Det återfinns i 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12 och 13 §§. Fru talman! Förslaget till ny sekretesslag var ett av slutnumren i den långa svit av propositioner som avlämnades av folkpartiregeringen. Under sina 48 veckor vid makten avgav den regeringen mer än 200 propositioner, varav många med viktiga principiella nyheter: stärkt skydd för medborgerliga frioch rättigheter och för jämställdheten, kamp mot byråkrati och ekonomisk brottslighet, förbud mot investeringar i Sydafrika, förbud mot aga, marginalskattesänkningar, husläkare och mycket annat. Det var en intensiv och fruktbar reformperiod som gav många resultat, trots att förslagen lades fram på osäkra villkor, eftersom regeringen inte hade majoritet i riksdagen. Även om några av förslagen reviderades en del under riksdagsbehandlingen var huvudtendensen att regeringens propositioner bifölls. Detta gäller också den nya sekretesslagen. Utskottet har gett det här förslaget en mycket noggrann behandling och gjort vissa mindre justeringar av såväl lagtext som motiv. Men propositionen tillstyrks i allt väsentligt, och de meningsskiljaktigheter som har kommit till uttryck i de två socialdemo kratiska reservationerna är av rätt blygsamt format. Får jag till sist påminna om att den proposition som vi i dag behandlar är den sista som bär namnet Sven Romanus. Den är därmed slutpunkten för en vital epok i svensk lagstiftning, en epok vars betydelse jag tror är allmänt erkänd nu — sedan de besynnerliga påhopp på den förre justitieministern som förekommit från tid till annan slutgiltigt bröt samman i en interpellationsdebatt här i riksdagen för några månader sedan. Det är med stor tillfredsställelse som vi från folkpartiets sida noterar att utskottet nu i allt väsentligt tillstyrker Sven Romanus och folkpartiregeringens förslag till ny sekretesslag. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Jag vill gärna instämma i vad Daniel Tarschys sade om förre justitieministern Sven Romanus ambitioner på det tryckfrihetsrättsliga och yttrandefrihetspolitiska området. Av egen erfarenhet har jag i utredningar som berört tryckfriheten fått klarhet i att Sven Romanus haft en ambition att verka i reformvänlig riktning. Nu vill jag också gärna kommentera Daniel Tarschys påstående att vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet inte har tagit tillräcklig hänsyn till skatteutskottets synpunkter. Daniel Tarschys glömde emellertid att nämna att skatteutskottet hade att yttra sig över förslag i en artikel i Dagens Nyheter av den liberale chefredaktören Hans Schöier, som är ordförande i yttrandefrihetsutredningen, och av tryckfrihetsexperten hovrättslagman Erik Holmberg. Dessa personer ansåg att det var en stor brist att en så betydelsefull myndighetsutövning på skatteområdet som den som det är fråga om i första instans helt avspärras från offentlighet. Jag vill citera ur artikeln i fråga: ”Det blir svårare när uppgifterna hänför sig till en myndighetsutövning. Och man riskerar att alldeles förlora sambandet med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen om man lägger nära nog ett helt förvaltningsområde under absolut sekretess. Det är vad som i förslaget sker beträffande skatteområdet.” Så inte har jag lämnat felaktiga uppgifter — de är starkt underbyggda av expertis. I artikeln kan man också läsa följande: ”Enligt vår mening bör även där någon form av skaderekvisit komma till användning. Absolut sekretess bör absolut reserveras för klart avgränsade undantagsfall.” Daniel Tarschys talade om något slags dragkamp som skulle ha förekommit mellan skatteutskottets socialdemokrater och konstitutionsutskottets socialdemokrater. Så har vi inte upplevat det. Vi har noterat varandras åsikter och tagit hänsyn till skatteutskottets fackmässiga synpunkter genom att införa en skadebedömning där sekretess är huvudregel. Vi har dock behållit en reservutgång. Men i den dragkamp som förekom mellan justitiedepartementets och budgetdepartementets expertis ställde sig tydli gen Daniel Tarschys som statssekreterare i statsrådsberedningen på budgetdepartementets sida och tog inte intryck av de tryckfrihetsrättsliga synpunkterna. Han fäste sig mera vid andra synpunkter.

Fru talman! Jag vill säga till Daniel Tarschys att det jag tidigare sade om psykologerna går tillbaka på en skrivelse till utskottet från Sveriges psykologförbund som avser det förhållandet att det inte råder samma skydd för förtroliga meddelanden mellan psykolog och den som söker sådan som det gör när det gäller förtroliga meddelanden mellan klient och advokat resp. patient och läkare. Vad jag kan se av följdlagstiftningen gällande just de bestämmelserna i rättegångsbalken förekommer det inget sådant skydd när det gäller psykologer. Om jag t.ex. söker en psykoanalytiker eller vad det kan vara har jag alltså inte det skyddet — om vederbörande inte tillika är läkare. Sedan tycker jag att Daniel Tarschys skall kliva ned litet grand från sin upphöjda position och sluta tala om att en motståndare inte har trängt in i materien, att vi i stort sett inte begriper någonting, att vi håller standardanföranden när vi tar upp viktiga problem, som ändå inger bekymmer — de är så svåra att ingen i konstitutionsutskottet klart och ordentligt har kunnat svara på mina frågor hur ni tänker komma till rätta med dem. Jag vill också skarpt säga, i anslutning till vad både Olle Svensson och Daniel Tarschys sagt, och i opposition mot det, att justitiedepartementets av statsrådet Sven Romanus undertecknade beslut av den 5 oktober 1979 är ett i högsta grad beklagligt beslut. Och justitiedepartementets dåvarande chef har genom att underteckna detta beslut infört en mycket farlig praxis, vadan jag icke kan dela den något missriktade beundran som här av någon mer eller mindre servil anledning uttalas för honom.

Fru talman! Olle Svensson och jag tycks ha olika uppfattningar om räckvidden av sekretessen på skatteområdet. Jag säger att den bara gäller uppgifter om enskilda. Olle Svensson säger att sekretessen gäller hela myndighetsområdet. Olle Svensson hänvisade till Dagens Nyheter, jag hänvisade till lagen. Jag anser faktiskt att lagen har företräde framför Dagens Nyheter — även det som skrivits av kvalificerade skribenter — i det här avseendet. Läs lagtexten, Olle Svensson, så skall du se att det inte är så att uppgifter om myndighets verksamhet sekretessbeläggs, utan det gäller enbart uppgifter som rör enskilda. Detsamma gäller, Jörn Svensson, problemet med psykologer. Med all respekt för Sveriges psykologförbund vill jag framhålla att det faktiskt finns talrika paragrafer i sjunde kapitlet som behandlar sekretess i anslutning till kontakter som psykologer har med sina klienter. Sedan ber Jörn Svensson mig att stiga ned från mina höga hästar. Det skall jag gärna göra. Vad jag tillät mig att säga var att Jörn Svensson hade tagit upp en lång rad frågor som inte har med sekretesslagen att göra utan som har med den vidare offentlighetsproblematiken att göra. Det rör sig om åtkomlighetsproblem som har att göra med tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Jag tror inte att det kan bestridas att det är den typen av frågor han har tagit upp. Aven om det inte hör till saken, fru talman, kanske jag mycket kort kan få kommentera de två punkter han tog upp. Han berörde två typer av åtkomlighetsproblem — för det första de problem som beror på att vi har fått en mer omfattande bevakning inom den offentliga förvaltningen än vi tidigare har haft, för det andra de problem som har att göra med datorisering. Jag tycker att båda de här problemen är utomordentligt väsentliga, men de är inte så alldeles lättlösta, i varje fall inte det första. Har Jörn Svensson själv något råd att ge till de vakter som är satta att bevaka offentliga myndigheter? Genom att det har uppstått hot av olika slag mot verksamheten på offentliga arbetsplatser har vi ju fått ett vidare mått av övervakning. Jag tror att alla i denna kammare beklagar det förhållandet. Men vi vet också vilka orsakerna är. Det är självklart att de personer som har till uppgift att se till att inte obehöriga stör verksamheten vid offentliga myndigheter har ett svårt arbete. Jag avvaktar Jörn Svenssons förslag till hur de skall lösa sina uppgifter. Vad gäller datoriseringen kan jag i stort sett instämma i huvudtanken hos Jörn Svensson. Det är självklart — det har också fastslagits många gånger både av JO, av konstitutionsutskottet och av riksdagen — att datoriseringen inte får innebära att offentlighetsprincipen urholkas. Man måste kunna få tillgång också till uppgifter som finns på datamedier av olika slag. Det ställer givetvis krav på anpassning hos förvaltningen, och den typ av terminaler som Jörn Svensson pekar på måste stå till förfogande. Det ärende som Jörn Svensson hänvisade till, då en person inte hade fått tillgång till material hos justitiedepartementet, är överklagat, och regeringen kommer senare att fatta beslut i frågan.

Fru talman! Det är inte servilitet, Jörn Svensson, när man konstaterar att även en politisk meningsmotståndare kan ha vissa förtjänster i sitt arbete. När man bygger på egen erfarenhet, i mitt fall ett långt utredningsarbete, har man rätt att komma med ett omdöme. Däremot har jag inte yttrat mig berömmande om det här beslutet — jag har inte kunnat tränga in i det ärendet, men jag skall gärna göra det; det finns en möjlighet att granska det via konstitutionsutskottet.

Jag kan inte fatta annat än att det rör sig om en sekretessbeläggning av hela skatteområdet i första instans med undantag för besluten. Jag vill påminna om att riksdagen genom beslut åren 1975 och 1979 genomförde en ny författningsreglering i fråga om den nya taxeringsorganisationen. Denna nya organisation innebar att vi fick ett stort antal nya tjänstemän, att vi fick särskilda nämnder som tar sig an särskilt komplicerade fall osv. Jag tror inte att man genom ett omvänt skaderekvisit kan gå in i varje enskilt fall, och det menar vi inte heller från socialdemokratisk sida. Däremot tycker vi att man skall kunna beröra förhållanden i stort inom skatteförvaltningen, t.ex. på avdragssidan.

Fru talman! Daniel Tarschys tvivlar på att de problem som jag har tagit upp hör hemma under detta ärende. Det kan han göra, men det måste föranleda reflexionen att det enda vi i så fall skulle behandla i en så viktig fråga som sekretesslagstiftningen vore dess bokstav, medan det som händer med sekretess resp. offentlighet i den praktiska verkligheten i det föränderliga samhälle som vi lever i på något underligt sätt inte skulle höra hit. Sedan är det naturligtvis vänligt av Daniel Tarschys att inbjuda mig att komma med förslag till hur man skall komma till rätta med en del av de praktiska problem som jag har tagit upp. Det är inte så lätt att göra det i en replik där det knappt är mer än två minuter kvar. Jag skall i varje fall ge fyra råd på vägen — men då med det tillägget att eftersom jag är en så liten fisk i den politiska dammen här, hade det faktiskt varit bättre om konstitutionsutskottet hade tänkt till självt och kommit med förslag. Det skulle liksom ha en annan genomslagskraft än när jag kommer med dem. För det första, när det gäller tillträde till offentliga registraturer: Varför har man inte som regel att se till att så snabbt som möjligt genomföra det som JO vid upprepade tillfällen har understrukit, nämligen att en offentlig registratur skall vara belägen på ett sådant sätt att inte tillträde till registraturen förhindras av andra delar av förvaltningsbyggnaden och de bevakningsförhållanden som där måste råda? Det skall kunna gå att ordna, och det har sagts många gånger att det bör ordnas på det sättet. Ett råd till är att vakterna inte skall fråga människor som skall till offentliga registraturer vad de heter. Det skall de bara inte göra enligt grundlagen, så det blir att skicka runt ett cirkulär! — Svårare är det inte. För det andra borde en mycket rimlig och relativt enkel åtgärd när det gäller terminaler från vilka man skall söka sig in i datamaterial vara att de skall ställas till allmänhetens förfogande. Och det kan man göra. Man skall alltså inte göra några begränsningar där. Det går att undanröja risken för manipulation med data genom att programmera på ett sådant sätt att terminalen enbart fungerar som en frågeterminal. Det är inget märkvärdigt, och jag förstår inte varför det skulle vara så besvärligt. För det tredje tycker jag att regeringsrätten skall erhålla praktisk undervisning och få lära sig skillnaden mellan en dator och en terminal. Hade regeringsrätten kunnat skilja mellan dem, hade den nämligen fattat ett helt annat beslut i det här viktiga precedensfallet som jag nämnde. Det är en undervisningsuppgift, en utbildningsuppgift. Slutligen tycker jag att Daniel Tarschys, eftersom justitiedepartementets beslut om den här diarieterminalen nu är överklagat i regeringen, skall verka för att den borgerliga regeringen undanröjer det av Sven Romanus fattade beslutet.

Fru talman! Problemet med Jörn Svensson är väl inte att han är en liten fisk, utan problemet är att denna lilla fisk vägrar att simma i den sjö som alla vi andra simmar i. Under den här punkten på föredragningslistan försöker vi diskutera vilka regler som skall gälla för sekretess och offentlighet, men Jörn Svensson diskuterar i stället ett annat — också mycket viktigt — problem som handlar om hur man skall kunna komma åt offentliga handlingar. Men t.ex. problemet med att komma förbi vaktmästaren och fram till registratorn gäller ju också i fråga om helt offentliga handlingar, där någon sekretess inte alls är ifrågasatt. Också problemet med datorer och hur man ser till att uppgifter på ADB-media blir tillgängliga gäller helt offentliga handlingar. Vi kan således tänka bort sekretesslagen från det sammanhanget. Men det finns också, Jörn Svensson — utöver de allmänna handlingar som är offentliga — en del sådana som måste sekretessbeläggas. Vad den här debatten har handlat om för oss alla andra är gränsdragningen mellan vad som är offentligt och vad som är sekretessbelagt. Det är en gränsdragning som är väldigt svår att göra. Den ställer oss inför mycket svåra avvägningsproblem. Vad folkpartiregeringen har försökt göra är att i en ny lag ge större översiktlighet, begränsa sekretessen, modernisera lagstiftningen och förbättra möjligheterna för medborgare och journalister att granska myndigheternas verksamhet. Jag tror inte att det har bestritts av några av dem som i den här debatten har talat i sakfrågan att vi har lyckats rätt väl i detta avseende. Sedan finns det några få punkter där vi haft olika meningar. Jag medger gärna att man kan diskutera gränsdragningsproblemen på några punkter. Olle Svensson och jag har diskuterat skattesidan. Jag vidhåller att vad som sekretessbeläggs är uppgifter som rör enskilda — det är inte hela förvaltningsområdet. Uppgifter som rör förvaltningsmyndigheternas eget arbete sekretessbeläggs inte i den nya lagen, lika litet som de varit sekretessbelagda tidigare. Någon reell förändring av det sekretessbelagda området på skattesidan uppstår inte. Jag tror inte heller, Olle Svensson, att det går att förneka att det här är en klyfta mellan socialdemokraterna i skatteutskottet och socialdemokraterna i konstitutionsutskottet. Jag vidhåller att vi vid voteringen får se om det stora partiet kommer att följa Olle Svensson eller Erik Wärnberg.

Fru talman! Det omfattande förslaget till ny sekretesslag är bl.a. uppbyggt på begreppsparet tystnadsplikt och meddelarfrihet. Jag vill trots vad som redan sagts i detta ämne beröra saken något ytterligare. De olika slagen av tystnadsplikt behandlas i 2-15 kapitlen, medan 16 kapitlet ägnas åt meddelarfriheten eller rättare sagt åt inskränkningar i denna. Inskränkningarna i meddelarfriheten överensstämmer inte alls med omfattningen av tystnadsplikten — denna iakttagelse är av fundamental betydelse. Tystnadsplikten täcker ett betydligt större område än inskränkningarna i meddelarfriheten. Tystnadsplikten sammanfaller alltså bara till en del med inskränkningen i meddelarfriheten. I övrig del föreligger tystnadsplikt utan att samtidigt motsvaras av meddelarförbud. Omvänt kan man, om man vill, uttrycka saken på följande sätt: En offentlig funktionär har i stor utsträckning laglig rätt att avslöja en uppgift till massmedia beträffande vilken det föreligger tystnadsplikt. Det finns så mycket större anledning att fästa uppmärksamheten på det förhållandet som det säkerligen är obekant för menige man. Den i sekretesslagstiftningens labyrinter ej invigde utgår sannolikt från att ordet tystnadsplikt betyder vad som ligger i ordet, nämligen att den tjänsteman som får del av uppgiften i fråga ovillkorligen måste hålla tyst och alltså inte får röja uppgiften till annan. Men så är som sagt inte fallet. Eftersom jag själv varit offer för samma villfarelse, har det synts mig angeläget att klargöra vad lagsystemet innebär på denna punkt — det är faktiskt en form av varudeklaration. Under remissbehandlingen har saken också påtalats av åtskilliga remissinstanser.

Man bör allvarligt överväga om sekretesskydd över huvud taget skall föreligga för en uppgift som fritt kan lämnas till massmedier.” Ett exempel på den bristande överensstämmelsen mellan tystnadsplikt och meddelarfrihet kan hämtas ur motionen 1979/80:97. Enligt 9 kap. 17§ föreligger sekretess för uppgift om enskild som finns hos polisen under tid polisutredning pågår — så mycket naturligare som polisundersökningen kan utmynna i resultatet att inget som helst brottsligt förekommit. Men polismannen har rätt att, om han så vill, röja namnet för tidningspressen, detta emedan 16 kapitlet ej upptar någon inskränkning i meddelarfriheten på denna punkt. Ett annat exempel avser polisens möjligheter att hjälpa eller bistå en enskild medborgare — det kan gälla att avvärja ett självmord eller att hjälpa någon till sjukvård, allt på sätt som framgår av 7 kap. 19 §. Det är alldeles riktigt när det i propositionen anförs att polisens möjligheter att fylla sin hjälpande funktion uppenbarligen förbättras om de enskilda kan påräkna diskretion. Men polismannen har rätt att, om han så vill, röja namnet och händelsen för tidningspressen, detta emedan 16 kap. inte upptar någon inskränkning i meddelarfriheten på denna punkt. Jag nöjer mig här med dessa två exempel. Som framgått är tystnadsplikterna sålunda i själva verket av två helt skilda slag. I det ena fallet sammanfaller begreppen tystnadsplikt och meddelarfrihet —i det andra fallet inte. Råder meddelarfrihet föreligger alltså för den enskilde ingen garanti för att den med tystnadsplikt belagda uppgiften icke röjs, ens i de fall.då regeringsrätten eller i förekommande fall regeringen eller högsta domstolen beslutat att uppgiften skall omfattas av sekretess. Huruvida uppgiften blir offentlig eller ej blir då helt beroende av tjänstemannens egen personliga inställning. Den enskildes integritet ligger med andra ord ytterst i händerna på vederbörande tjänsteman. Man kan tycka att den nu påtalade ordningen är så otillfredsställande att den inte gärna kan tolereras. Den vanlige enskilde medborgaren kan inte antas ha förmåga att genomskåda att en tystnadsplikt inte utgör någon garanti för att uppgiften i fråga inte ändå når offentligheten. Detta, fru talman, har han säkert ingen aning om. Själva ordet ”tystnadsplikt” är ägnat att missleda — det går inte att bestrida. Nu är det emellertid så att det föreslagna regelsystemet överensstämmer med gällande rätt och ytterst har sin grund i tryckfrihetsförordningen. Vad själva sakfrågan angår — dvs. sambandet i sakligt hänseende mellan tystnadsplikt och meddelarfrihet — så är propositionen även här i huvudsak ett uttryck för gällande rätt. Hela ämnet är dessutom — vilket framgått av tidigare anföranden — osedvanligt invecklat. Utskottet har f. ö. ägnat stort utrymme åt spörsmålet i sitt betänkande — avsnitt 2.6. Det kan också upplysas att det, som redan påpekats, f. n. sitter en utredning, yttrandefrihetsutredningen, som har till uppgift att bl.a. göra en noggrann genomgång av de enskilda sekretessbestämmelsernas förhållande till meddelarfriheten. Detta förhållande har konstitutionsutskottet särskilt understrukit i sitt betänkande. De flesta remissinstanser förefaller slutligen nöjda med tingens nuvarande ordning. Till.allt detta kommer att pressens samarbetsnämnd antagit regler som syftar till att skydda den enskildes integritet och därigenom minska risken för publicitetsskador. Propositionen får därför godtas här. Jag har — som jag nämnt — emellertid velat bringa saken på tal samtidigt som jag velat peka på att ordet tystnadsplikt av anförda skäl egentligen är ett mindre väl valt ord. Det är alltför kategoriskt. Det hade onekligen varit sakligt riktigare att tala om ovillkorlig och villkorlig tystnadsplikt; då hade relationerna till meddelarfriheten kommit till tydligt uttryck. Departementschefen har f. ö. själv varit inne på liknande tankegångar — låt vara kanske omedvetet. På s. 85 i propositionen använder han sålunda uttrycket ”kvalificerad tystnadsplikt”, varmed han avser just sådan tystnadsplikt som motsvaras av meddelarförbud. Begreppet ”okvalificerad tystnadsplikt” har jag dock av naturliga skäl inte kunnat återfinna. Ytterligare bör avslutningsvis erinras om att meddelarfriheten gäller för uppgift ur hemlig handling men inte för utlämnande av själva den handling vari uppgiften står. Sättet för röjande av uppgiften är därför avgörande. Även detta förhållande måste te sig förbryllande. Straffbarheten kan med andra ord bli beroende av huruvida handlingen överlämnas eller dess innehåll i stället mer eller mindre ordagrant uppläses. Även denna ordning överensstämmer emellertid med gällande rätt. Den sittande yttrandefrihetsutredningen har till uppgift att överväga även denna fråga. Av skäl som nyss anförts får propositionen godtas också här. Med dessa påpekanden yrkar jag bifall till utskottets hemställan i nu berörda delar. I övrigt kan jag instämma i det allra mesta av vad utskottets ordförande och vice ordförande framhållit i sina anföranden om lagens allmänna innehåll och karaktär. Till sist, fru talman, några ord om de socialdemokratiska reservationerna. Jag börjar med den som angår uppluckrandet av sekretessen i skatteärenden. Enligt propositionen är, som Daniel Tarschys senast påpekat, skyddet för den enskildes integritet inom skatteområdet absolut. Det gäller sådana handlingar som t.ex. vanliga självdeklarationer. Jag är övertygad om att de allra flesta av oss skulle uppfatta det som integritetskränkande, om uppgifter lämnades ut ur våra självdeklarationer, även om uppgifterna i och för sig skulle vara av tämligen alldaglig beskaffenhet. I än högre grad måste detta då gälla uppgifter av mera personligt ömtålig karaktär. Reservanterna vill, som Daniel Tarschys påpekat, bryta upp detta skydd. Det vill inte den borgerliga majoriteten vara med om — men heller inte ett enhälligt skatteutskott, något som väl är värt att uppmärksamma ytterligare en gång. Ur bilaga 4, s. 67 i betänkandet vill jag citera följande: ”Ett i princip absolut sekretesskydd för uppgifterna i deklarationsoch kontrollmaterialet är därför av största vikt för att skattesystemet skall fungera tillfredsställande. Får de enskilda medborgarna — med rätt eller orätt — uppfattningen att sekretesskyddet har urholkats finns det risk för att detta kommer att återverka på fullgörandet av uppgiftsskyldigheten. Den enskilde kan av sekretesskäl bli benägen att lämna ofullständiga uppgifter.” Skatteutskottets enhälliga yttrande utmynnar således i ett avstyrkande av det framförda ändringsförslaget. Jag nöjer mig här med detta påpekande. Den andra reservationen avser insyn i produktkontrollnämndens register. Hilding Johansson har åberopat i och för sig beaktansvärda skäl till förmån för reservationen. Han underlät dock att tillräckligt tydligt redovisa vad utskottet anfört i saken på s. 30: ”Sekretessen skall emellertid inte hindra insyn för arbetstagarorganisation eller skyddsombud i frågor på den egna arbetsplatsen som har anknytning till arbetsmiljölagstiftningen. Detta följer av 14 kap. 7§ jämfört med 8 kap. 2 §. Härmed kan det bli möjligt för skyddsombud och facklig representant vid ett:företag att få tillgång till information angående sammansättningen av i arbetsmiljön förekommande material.” Till detta kommer att det, som utskottets ordförande påpekat, också finns skäl som talar i motsatt riktning eller för sekretess, något som framförts från flera näringslivsorganisationer. Utskottet gjorde därför i detta läge den naturliga och förståndiga bedömningen att frågan med hänsyn till dess invecklade natur borde utredas ytterligare, innan propositionens ståndpunkt frångicks. I övrigt kan jag här hänvisa till vad Daniel Tarschys sagt i sitt anförande. Jag yrkar därför, fru talman, slutligen bifall till utskottets hemställan även på denna punkt.

Fru talman! Allan Ekström talade om en uppluckring av sekretessen kring skatterna, och jag vill svara honom. För det första har vi under hänsynstagande till skatteutskottets yttrande valt s.k. omvänt skaderekvisit. Det innebär att sekretess i dessa frågor är huvudregel men att man har en möjlighet till offentlighet — en reservutgång har jag kallat detta tidigare — om det står klart att ingen enskild kommer till skada. Omvänt skaderekvisit har använts i många andra sammanhang 'i propositionen när det gäller sådana här frågor och för att skydda ömtåliga uppgifter. För det andra har vi inte, som förutsattes i skatteutskottets yttrande, uttalat oss för meddelarfrihet i skatteärenden utan hänskjutit den frågan till bedömning av yttrandefrihetsutredningen. Konstitutjonsutskottet måste självfallet göra en självständig bedömning av offentlighetskravet, och vi har vid vår avvägning kommit fram till det nämnda ställningstagandet. I fråga om meddelarfriheten menade Allan Ekström att han lämnade ett slags varudeklaration. Men denna varudeklaration var enormt ensidig, eftersom den innehöll i stort sett bara inskränkningarna i meddelarfriheten. Jag vill därför citera ur det som riksdagen ställde sig bakom när vi antog den nya tryckfrihetsförordningen år 1976. Lennart Geijer uttalade i propositionen bl.a. följande: ”Utmärkande för ett demokratiskt samhälle är den fria debatten om samhällsoch kulturfrågor och den offentliga granskningen av dem som i allmän eller enskild befattning övar inflytande. För denna debatt och bevakning spelar det tryckta ordet — —— en huvudroll. En förutsättning för att tryckfriheten skall kunna fylla sin funktion i det demokratiska systemet är uppenbarligen att tillgången till information om skilda samhällsförhållanden ärriklig. Ibland kan det visa sig nödvändigt att i tryckta framställningar öppet ventilera också omständigheter av tämligen känslig art. I varje fall behöver författare och journalister ofta initierad kunskap som underlag för kommentarer och information till allmänheten.” Jag vill understryka att en uppgift som lämnas ofta inte är avsedd för direkt publicering utan mera för att tjäna som underlag för en bedömning i publiceringssammanhang, för att ge tillgång till båda sidors version av ett händelseförlopp. Genom sådan insyn som detta innebär kan publiciteten bli mer balanserad och i högre grad ägnas väsentliga drag i myndigheternas agerande. Jag vill också tillägga att meddelarskyddet givetvis inte innebär att den enskilde tjänstemannen blir skyldig att lämna massmedierna information om hemliga omständigheter, bara att han har rätt att göra det.
Fru talman! Det är riktigt, som Olle Svensson påpekar, att den socialdemokratiska reservationen är uppbyggd på ett omvänt skaderekvisit. Men det förtar inte verkan av skatteutskottets enhälliga yttrande. Jag nöjer mig med att läsa upp några rader: ”Som framhållits i propositionen kan man inte heller bortse från att det av den stora mängden skattskyldiga skulle upplevas som integritetskränkande att uppgifter i deras självdeklarationer kom till offentligheten, även om uppgifterna i och för sig är av tämligen alldaglig beskaffenhet. Det finns enligt utskottets mening en uppenbar risk för att införandet av skaderekvisit” —alltså även omvänt skaderekvisit — ”i fråga om verksamheten i första instans kommer att medföra att uppgifter vid självdeklarationerna lämnas ut i en del fall där den enskilde upplever det som integritetskränkande.” Det får vara svar tillräckligt på den punkten. Jag har inte i min framställning uttalat mig negativt om relationen mellan tystnadsplikt och meddelarfrihet. Vad jag sagt har närmast varit ett sätt för mig att få förklara hur själva lagsystemet, lagverket, är uppbyggt — detta därför att inte ensi vanliga fall väl kvalificerade lagtolkare visat sig ha förstått den rättsliga karaktären av det här lagsystemet. Jag kan nöja mig med att säga att jag står helhjärtat bakom propositionen. Min framställning är inte uttryck för någon negativ inställning utan närmast en varudeklaration.
Fru talman! Det är naturligtvis också viktigt för den som lämnar sin självdeklaration att han är på det klara med att det finns en möjlighet att granska en så stor myndighet som skatteförvaltningen här representerar. Det är en garanti för att han inte blir utsatt för inkorrekt behandling. Avsikten är inte att det skall släppas ut några uppgifter ur enskilda deklarationer, utan avsikten är att belysa myndighetsutövningen när det gäller avdragsregler, avdragspraxis, osv. Det är inte meningen att man skall gå in i olika enskilda fall, utan man får här göra en mera schablonmässig bedömning.

Fru talman! Daniel Tarschys talade i sitt anförande om en fisk som simmade i en liten sjö. Jag hade också tänkt spinna litet på det temat. Jäg har nämligen med stort intresse följt vad Bertil Fiskesjö sagt i debatten om skattesekretessen. Jag har haft särskild anledning att göra det, eftersom Bertil Fiskesjö och jag för inte så länge sedan deltog i ett utredningsarbete om tystnadsplikt och yttrandefrihet. Det var en utredning som förtjänar beröm i flera avseenden. Den har också fått det, inte minst därför att den arbetade föredömligt snabbt. Den blev klar på sex månader. Vi förfogade över ett effektivt sekretariat och hade en utmärkt ordförande. I någon mån torde också kommitténs övriga ledamöter, Bertil Fiskesjö och jag, kunna tillskrivas förtjänsten av att utredningen om tystnadsplikt och yttrandefrihet genomfördes på sätt som skedde. Att utredningsarbetet förflöt friktionsfritt berodde på, som jag uppfattade saken vid den tidpunkten, att utredningens ledamöter tänkte på samma sätt i vissa grundläggande frågor. Vi var nämligen eniga om att vi skulle ha så få tystnadsplikter som möjligt och att lagstiftningen skulle utformas så, att den gynnade yttrandefriheten utan att den enskilde utsattes för skador. Med det perspektivet för ögonen gick vi till verket i utredningsarbetet och formade slutgiltigt våra förslag i riktning mot ökade möjligheter att offentligt diskutera t.ex. myndighetsutövningen inom bl.a. skatteområdet. Med Bertil Fiskesjös stolta deklarationer i tystnadspliktskommittén i friskt minne måste jag säga att dagens debatt kring sekretesslagen åtminstone på mig gjort ett beklämmande intryck utifrån rent principiella utgångspunkter. Hade Bertil Fiskesjös ståndpunkter i tystnadspliktskommittén byggts upp på genomtänkta åsikter så borde utskottets skrivningar i fråga om skattesekretessen ha sett annorlunda ut. Bertil Fiskesjö har, det visar konstitutionsutskottets betänkande, gjort en total helomvändning. Genom att han följer propositionens förslag till sekretesslag på skatteområdet medverkar han till en lagstiftning som går längre än nu gällande rätt. Av dagens debatt får man närmast intrycket att Bertil Fiskesjös nya doktrin lyder: Ingenting skall röjas för publicering på skatteområdet. Och så sätter han, som Olle Svensson har sagt, dubbla lås på skatteförvaltningens handlingar. Lika frejdigt som Bertil Fiskesjö i tystnadspliktskommittén talade för behovet av offentlig insyn i myndighetsutövningen och betydelsen av yttrandefrihet, lika frejdigt talar han i dag för vidgad sekretess inom skatteförvaltningen, och där är det verkligen fråga om myndighetsutövning. Det han egentligen talar för nu är i själva verket en begränsning av yttrandefriheten. Bertil Fiskesjö har tydligen, i likhet med en känd romare på sin tid, genomgått en mental metamorfos. Det skulle naturligtvis, fru talman, ha varit mycket intressant att med herr Fiskesjö få diskutera vad som föranlett åsiktsförvandlingen. Men det skall jag inte göra i detta inlägg. Måhända är det långa samarbetet med moderaterna en förklaring till den uppluckring av principer som kunnat förmärkas hos allt fler centerpartister och som nu också gör sig gällande hos Bertil Fiskesjö. Det finns de som generellt gärna sett en mera långtgående sekretess på olika områden än den vi nu diskuterar. Om det har vi blivit påminda gång efter annan i utskottsarbetet. Det finns också de som under täckmanteln skydd för den enskilde arbetar för ökad sekretess. Men i verkligheten kan det vara så — ja, det är så — att just de som arbetar på det sättet är det största hotet mot den enskildes intresse att få rättvisa. Det var därför som tystnadspliktskommittén så hårt betonade vikten av insyn i förvaltningarnas myndighetsutövning. Jag menar inte att Bertil Fiskesjö tillhör dem som arbetar under sådan täckmantel. Men tvivelsutan har Bertil Fiskesjö utvecklats dithän att han ligger i den omedelbara riskzonen. Vilsenhet tycks ha gripit tag i konstitutionsutskottets ordförande, och det är allvarligt, fru talman. Handlingar i skatteärenden kan naturligtvis innehålla uppgifter av mycket känslig natur. Ingen bestrider detta. Men det ligger också i hög grad i den enskilde medborgarens intresse att myndighetsutövningen och därmed också rättstillämpningen i skatteärendena blir föremål för sådan insyn och debatt att felaktigheter och orättvisor både i det enskilda fallet och i skattesystemet som sådant kan rättas till. Den slutsats som man måste dra av den hittills förda debatten är att det Bertil Fiskesjö säger i utredningar och där skriver under inte alltid är hans innersta mening. Sin verkliga uppfattning avslöjar han först när en proposition läggs på bordet. Då först vet han vad han slutgiltigt skall tycka. Så kan man naturligtvis utöva sin politikergärning. Måhända är det detta som avses med den nya konservatismen, som numera tydligen också Bertil Fiskesjö representerar.

Fru talman! Kurt Ove Johansson framträder med den pösiga självgodhet och egenrättfärdighet som brukar utmärka honom och som generellt sett alltid utmärker den enfaldige. I hans långa inlägg, som ju skulle formas till ett fruktansvärt angrepp mot mig personligen, finns praktiskt taget ingen som helst substans. Kurt Ove Johansson vet lika väl som jag att förslag som läggs fram av utredningar ofta blir hårt kritiserade under remissarbetets gång och att utredningsförslagen blir starkt förändrade innan man tar slutlig ståndpunkt. Vad skulle det över huvud taget vara för mening med ett remissförfarande, beredning i departementen och beredning i utskotten, om man inte skulle kunna ändra på ett utredningsförslag? Men värst för Kurt Ove Johansson i det här fallet är ju att den fördömelse som han av någon märklig anledning vill tillvita mig drabbar honom själv med oerhörd kraft. Många av de förslag som vi var ense om i tystnadspliktskom mittén har nämligen blivit ”spolade” i det fortsatta arbetet. Kurt Ove Johansson bör gå hem i sin kammare och uttala samma fruktansvärda anatema över det gruvliga svek som han själv har begått i den här frågan när han tydligen har tagit hänsyn till vad remissinstanserna har sagt och efter utredningsarbetet ändrat mening.

Fru talman! Bertil Fiskesjö tyckte att jag var pösig ”som vanligt” när jag inledde mitt anförande här tidigare. Vem som är den största pösmunken av oss kan vi naturligtvis diskutera. Om det möjligen är så att Bertil Fiskesjö ser ut som en mindre pösmunk än jag beror det på att denna debatt i någon mån stuckit hål på luftballongen när det gäller skattesekretessen som han har försvarat under debattens gång. Jag vidhåller att genom sina ställningstaganden i tystnadspliktskommittén och nu senast i anslutning till propositionen om sekretesslag har Bertil Fiskesjö i vissa stycken kommit fram till ståndpunkter som är oförenliga. Jag förstår fuller väl att detta är en pinsam situation som herr Fiskesjö har manövrerat sig in i. Men han får stå sitt kast. Använder man den nuvarande regeringens propositioner som lots för sin politiska farkost, måste sådana situationer uppstå. Det ligger liksom i sakens natur. Vill herr Fiskesjö undvika sådana pinsamma situationer, måste han ju överge trofastheten mot blockpolitiken. Det borde en förnuftig person som herr Fiskesjö så småningom inse. Nu försöker han desperat fly bort ifrån sin inkonsekvens genom att lägga ytterligare sten på sin börda och säga, att tystnadspliktskommitténs förslag inte heller genomförs på t.ex. det sociala området. Men att fly från en inkonsekvens till en annan, Bertil Fiskesjö, löser inga problem. Det börjar nu bli så allvarligt, fru talman, att jag ser mig föranlåten att försöka hjälpa Bertil Fiskesjö ut ifrån ytterligare ett trångmål. När det gäller det sociala området vidgas ju inte sekretessen. Det kommer att fungera i stort sett som nu. Men på skatteområdet vidgas sekretessen, och det medverkar Bertil Fiskesjö till trots att han utifrån sina ställningstaganden i tystnadspliktskommittén bort arbeta för motsatsen. Bertil Fiskesjö kan känna sig frikänd när det gäller det sociala området, åtminstone villkorligt, men han är skyldig när det gäller skatteområdet.
Fru talman! Nu skall jag göra det riktigt pinsamt för Kurt Ove Johansson. Vad vi föreslog i tystnadspliktskommittén var att vi skulle ha meddelarfrihet även på skatteområdet. Men ett sådant förslag finns inte alls i den socialdemokratiska reservationen till konstitutionsutskottets betänkande. Om man nu skall betrakta det som ett svek — vilket inte jag gör — gentemot en tidigare ståndpunkt, Kurt Ove Johansson, då är vi precis lika goda kålsupare. Vartenda ord Kurt Ove Johansson sagt väller tillbaka som en het lavaström över honom själv.

Fru talman! Bertil Fiskesjö har under hela denna debatt om sekretesslagen försökt skyla över att han genom utskottsbetänkandet medverkar till att utvidga skattesekretessen. Men han har inte varit särskilt framgångsrik. Många, både pressfolk och sakkunniga på området, har genomskådat propositionen och därför skarpt kritiserat sekretesslagen från denna utgångspunkt. En av dessa sakkunniga kritiker har varit Erik Holmberg, som f. ö. också var ordförande i tystnadspliktskommittén. I en tidningsartikel härförleden anförde han bl.a. följande: ”och man riskerar att alldeles förlora sambandet med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen om man lägger nära nog ett helt förvaltningsområde under absolut sekretess. Det är vad som i förslaget sker beträffande skatteområdet.” Jag tror inte att Bertil Fiskesjö är beredd att utan vidare inkompetensförklara Erik Holmberg eller hans slutsatser i dessa avseenden. Erik Holmberg har, Bertil Fiskesjö, varit trofast mot vad som sagts i tystnadspliktskommittén. Det omdömet kan man inte fälla om Bertil Fiskesjö. Han har inte stått pall för propositionens tryck. För Bertil Fiskesjö är tydligen blockpolitiken viktigare än principer som han uttalat om vikten av ökad insyn och debatt kring förvaltningarnas myndighetsutövning och som är så utomordentligt viktiga för den enskilde medborgarens berättigade krav på rättvisa. Dagtingandet har tydligen upphöjts till gyllene princip nu också hos Bertil Fiskesjö.

Fru talman! I motion 1979/80:98 har jag ställt krav på att patienterna ovillkorligen skall få del av sina sjukjournaler. I regel är det numera inget problem att få läsa sin sjukjournal om man är ”normalt” sjuk. Men som i så många andra sammanhang inom sjukvården gäller det att inte vara för sjuk för att kunna få ta del av sina rättigheter. Det finns således en del begränsningar i rätten att ta del av sin sjukjournal. I det förslag som nu ligger på riksdagens bord utvidgas patienternas rättigheter, eller det kanske är , riktigare att säga att rättigheterna förstärks, vilket i och för sig är bra men enligt min mening inte tillräckligt. Följande begränsningar finns omnämnda i propositionen och betänkandet: Om patientens tillstånd är mycket allvarligt kan man begränsa rätten att läsa sjukjournalen. Om det kan antas att patientens behandling påverkas negativt av att denne får ta del av sjukjournalen kan man också begränsa den nämnda rätten. Vidare vill man ha ett skydd för tredje part, om det kan antas att denne riskerar utsättas för våld. Man vill också ha en begränsning när det gäller att låta tredje part ta del av journalen, om det kan antas att patienten på så sätt kan få fram vad som står i journalen. Man kan inte vägra att utlämna journalen efter avslutad behandling. Men här måste det vad jag förstår föreligga begränsningar som jag inte kunnat finna klart uttryckta i betänkandet. Sekretesskyddet för tredje part skall enligt en annan paragraf gälla i 50 år. Det betyder således att allt i journalen inte är tillgängligt ens efter avslutad behandling. Utskottets talesman kan, hoppas jag, bekräfta eller dementera detta. Dessutom finns det en annan svaghet i detta med avslutad behandling. En hel del patienter måste framför allt inom den psykiatriska vården behandlas under många år och då utan att ha haft möjlighet att läsa sin journal. En patient kan ju också behandlas för flera olika sjukdomar. Vad är det då som gäller i fråga om avslutad behandling? Enligt utskottsbetänkandet skall begränsningarna tillämpas ytterst restriktivt — och det är bra — samt enbart gälla patientens hälsotillstånd. Men då frågar en lekman: Vad är hälsotillstånd? Är det diagnos eller är det också behandlingen? Alla de skäl som finns för begränsningar har sina svagheter. Att förvägra en patient att ta del av sjukjournalen av det skälet att han eller hon är allvarligt sjuk kan ju knappast göra någon människa friskare. Att anföra skälet att behandlingens resultat kan försämras av att patienten läser journalen måste i sin tur försämra många patienters tillstånd. Fru talman! Det skäl för begränsningar som jag kan ha respekt för är skyddet för tredje part, men också det kan innebära problem. Tredje part kan nämligen lämna felaktiga uppgifter utan att patienten har någon som helst möjlighet att kontrollera det. Men om risk finns för liv och lem, så låt oss godta den begränsningen. Då måste emellertid begränsningen bara gälla vad tredje part har sagt och journalen i övrigt vara öppen. Men om den är det kan maninte utläsa av texten i proposition och betänkande, och här behövs också ett klargörande. De andra skälen för begränsningar kan det i och för sig finnas fog för, men det handlar om svårtolkade paragrafer där expertis står mot den svagare människan. Det kan lika väl hända att en läkare på felaktiga grunder fattar beslut om inskränkningar som också kan leda till problem för patienten, lika väl som läkaren kan fatta välmotiverade och på riktiga grunder vilande beslut. Enligt min uppfattning är effekten av felaktiga beslut värre än effekten av att låta patienten ha en ovillkorlig insyn. Varför, fru talman, är det då så viktigt att få se sin journal? Delvis är det ju ens egen person det handlar om, men det handlar också om att få veta om det är rätt diagnos som har ställts och om det är rätt behandling som ges. I och för sig kan inte en vanlig människa bedöma detta, men med hjälp av andra personer kanske man kan komma fram till en riktig bedömning. Detta har ett värde under pågående behandling och inte endast efter behandlingens slut — i synnerhet för de patienter som är långvarigt sjuka. Fru talman! Jag skall inte ställa något yrkande — jag kan avvakta och se resultatet av de föreslagna förändringarna. Utskottet har tyvärr enhälligt avstyrkt min motion. Jag beklagar det och får väl återkomma i ärendet. Men jag vill ändå ha svar på de frågor jag har ställt. 1. Vad gäller om en patient behandlas för flera sjukdomar? När anses då behandlingen vara avslutad? 2. Blir hela journalen sekretessbelagd, om det finns en tredje part som har givit uppgifter till journalen? 3. Vad gäller i fråga om det tidsbestämda sekretesskyddet för tredje part och rätten att ta del av journalen efter behandlingen? Vilken tidsgräns gäller i detta fall? 4. Vad är hälsotillstånd? Är det diagnos eller behandling? När man inte vill göra patientens rätt att ta del av sin journal ovillkorlig försvagas ofelbart patientens ställning allvarligt — inte bara av det skälet att haneller hon inte alltid får läsa sin journal utan också av att han eller hon inte vet var begränsningar börjar och slutar. Därmed är det svårare att argumentera för sina rättigheter.

Fru talman! I dagens debatt har en viktig framtidsfråga tagits upp, nämligen frågan om ADB och offentlighetsprincipen. Jörn Svensson har, vilket också har påpekats av tidigare talare, till stor del ägnat sig åt tillämpningen av nu gällande regler och mindre åt de nya regler som vi i dag kommer att besluta om. Av de frågor som har tagits upp tänkte jag alltså närmast kommentera den om ADB och offentlighetsprincipen. Men det finns också en annan väsentlig fråga, nämligen den om tillgången till lokaler hos myndigheter där de som önskar ta del av myndighetens handlingar kan få göra detta. Jag vill i detta sammanhang bara erinra om att riksdagen 1978 tog ställning till konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:4, där en motion med krav på ökat skydd för allmänna handlingar genom ett införande av krav på legitimation vid utlämnandet av handlingen behandlades. Detta krav avvisade konstitutionsutskottet mycket bestämt och anförde att allmänhetens kontrolimöjlighet vid ett bifall till motionsyrkandet skulle inskränkas och inte kunna utövas anonymt. Konstitutionsutskottet ansåg också att de praktiska problem som fanns måste gå att lösa. Det är alltså klart, både genom TF:s regler och bl.a. JO-uttalanden, hur myndigheterna bör tillämpa reglerna. ; Så till den andra frågan, den om datoriseringen. Av dagens debatt kan man lätt få uppfattningen att konstitutionsutskottet har lämnat denna viktiga fråga. Förhållandet är att frågan f. n. utreds inom datalagstiftningskommittén, DALK. DALK fick när den tillsattes 1975 tre huvuduppgifter. Den ena var att göra en översyn av datalagen. Den andra var att utreda en förstärkning av offentlighetsprincipen, och den tredje var att studera frågan om dataflödet över gränserna och internationella överenskommelser. DALK har fullgjort den första uppgiften, och vi arbetar f. n. med frågan om ADB och offentlighetsprincipen. Redan när direktiven till DALK skrevs var man medveten om de problem som kunde finnas. Det sägs nämligen i direktiven att det inte är endast datoranvändningens konsekvenser för personlighetsskyddet som kräver statsmakternas särskilda uppmärksamhet. En annan betydelsefull fråga gäller datoriseringens sätt att påverka offentlighetsprincipen. Utvecklingen har inneburit att myndigheterna i större omfattning har övergått till att lagra information på ADB-medier och även andra medier. Utvecklingen går ju snabbt här. Följden kan bli att allmänhetens tillgång till information försämras. Bristen på kunskap om ADB-teknik kan upplevas som ett hinder att ta del av information och offentliga upptagningar hos myndigheterna.

Det är alltså klart att det i dagsläget inte är någon skillnad när det gäller på vilket sätt man lagrar information. Förhållandet är alltså det att KU inte har lämnat detta problem, som kan finnas, åt sidan. Jag bortser inte från att det finns problem här. Systemet har byggts upp utan att man i tillräcklig grad har beaktat frågan om offentlighetsprincipen. Integritetsskyddet har varit en väsentlig del när det gällt datapolitiken och den allmänna debatten, och det har tillgodosetts. Det har riktats en stark uppmärksamhet mot integritetsskyddet. Detta att man också måste klara offentlighetsprincipen kan ha skymts av de andra frågorna för dem som byggt upp systemen. Det påpekande som Jörn Svensson gör kan också vara riktigt, nämligen att man har blandat uppgifter som är offentliga och sådana som är sekretessbelagda, och att det därmed är svårare att få del av de uppgifterna. Jag vill då peka på att denna fråga återkommer, för enligt DALK:s planering skall ett betänkande lämnas till sommaren. Jag noterar också att vpk har en ledamot i denna utredning. DALK:s målsättning är att klara direktivens krav på att ADB skall utnyttjas för att förstärka offentlighetsprincipen, att vara ett led i allmänhetens kontroll av offentliga myndigheter. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Helt kort: Det finns ingen anledning för mig att gå i polemik mot den föregående talaren — han erkänner och tar i positiv anda upp den diskussion som jag har försökt väcka. Jag vill dock göra ett formellt påpekande: Man kan inte riktigt resonera som så, att man säger att dessa problem finns men att DALK kommer att ta itu med dem. I den mån dessa problem är rena grundlagsproblem och rör offentlighetsrätten — som ju finns berörd i 15 kap. i den nya lag som eventuellt skall antas nu i en votering — så är de alltså grundlagsproblem, och DALK sysslar icke med grundlagsproblem och gränsdragningen mellan vad som skall vara tillgängligt och icke tillgängligt.
Fru talman! DALK sysslar ändå med att förstärka grundlagen på denna punkt, och det är vår målsättning att uppnå det syftet.
Fru talman! Det kan vara riktigt i och för sig. Men den är ingen grundlagsstiftande eller grundlagstolkande institution. Det kan den aldrig bli. Den digniteten har ni inte, utan det har ju riksdagen och konstitutionsutskottet. Det är därför jag menar att man från konstitutionsutskottet borde ha talat om detta här i dag.
Fru talman! Det var därför jag också sade att den här frågan återkommer till riksdagen.

Fru talman! Vi har i utskottet en mycket stor respekt och förståelse för de tankar som ligger bakom Bonnie Bernströms motion. Det är också självklart för oss att det i nästan alla fall skall vara så att den enskilde har full tillgång till sin egen sjukjournal. Men det finns vissa sällsynta undantagsfall, när detta kan vara mindre lämpligt. Det är svårt för oss som lagstiftare att få samma goda överblick över hela det här fältet som läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Vi har därför tagit ledning av den expertis som har yttrat sig över utredningens och justitiedepartementets förslag, och vi har låtit oss övertygas om att det är riktigt att ha en möjlighet att göra undantag. Men vi understryker i betänkandet att det bara i sällsynta undantagsfall bör förekomma att man förmenar den enskilde rätten att ta del av sin egen sjukjournal. Låt mig sedan återkomma till en fråga som såväl Hilding Johansson som Olle Svensson och Kurt Ove Johansson har varit inne på. Det gäller påståendet att den nya lagen skulle innebära en väldig utvidgning av det sekretessbelagda området på skattesidan. Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå det resonemanget, och jag skulle vilja be någon av dessa socialdemokratiska debattörer att gå upp i talarstolen och tala om vilket slags uppgifter eller handlingar de avser. Vilken typ av uppgifter är det, mina herrar, som icke har varit sekretessbelagda, men som nu blir det genom den nya sekretesslagen?
Fru talman! Jag ställde fyra frågor till utskottets talesman, och Daniel Tarschys lyckades med att inte svara på någon av dem. Han svarar med att ge sammanfattningen att begränsningen när det gäller rätten att ta del av sin egen sjukjournal endast skall tillämpas i ytterst sällsynta fall. Men det är viktigt för de människor som berörs av detta att de vet på vilka kriterier de inte får se sin sjukjournal. Daniel Tarschys har inte lämnat något besked i det avseendet, och jag tror inte att han kommer att kunna göra det heller, även om jag fortsätter att fråga honom om detta. Det är bara att konstatera att lagstiftningen på den här punkten inte är bra. Jag vet att utskottet har behandlat denna fråga ingående och noggrant, så jag skall inte kritisera utskottet för det. Det är bara synd att den behandlingen inte kommit till uttryck i text, så att vanligt folk kan få veta vad som gäller. Daniel Tarschys hänvisar till de reaktioner som han har fått från sjukvårdspersonal när det gäller frågan om att inte ha ovillkorlig rätt för patienten att ta del av sin sjukjournal. Jag kan då nämna att bland de remissinstanser som var aktuella i fråga om den här punkten fanns det också flera som talade för denna rätt. Det var inte instanser som representerade sjukvårdpersonal, utan det var patientorganisationer och också datainspektionen, och de utgick från patienternas önskemål.

Fru talman! Eftersom jag fick en direkt fråga vill jag svara på den. I varje fall jag har aldrig påstått att sekretesslagen medför en väldig utvidgning av skattesekretessen. Däremot har jag påpekat att här sker en förändring i förhållande till det som präglar propositionen i övrigt. Daniel Tarschys var inne på det i sitt första anförande, då han talade om att man inför en villkorlig sekretessbeläggning och att det alltid bör göras en skadebedömning. Här sker ett avsteg från denna princip inom ett samlat förvaltningsområde, och det är detta vår kritik gäller.

Fru talman! Bonnie Bernström ställde en del frågor, men hon var vänlig nogatt påpeka att hon förstod att jag inte skulle kunna svara på dem. Det går inte att exakt ange efter vilka kriterier som tillämpningen av den här paragrafen skall ske. De mycket sällsynta individuella fallen, där den här regeln om att en enskild inte bör ges rätt att ta del av sin sjukjournal kan komma att tillämpas, kan nämligen inte utskottet överblicka. Jag tror att vi måste förstå att det i detta fall, liksom i ganska många andra fall där man överväger sekretessregler, är nödvändigt att göra en avvägning. Om man inför sekretessregler, får man fullständigare uppgifter i det material som myndigheterna har att samla. Om man icke har sekretessregler i det fall där det behövs, innebär detta att materialet — i det här fallet sjukjournalerna — blir mycket mer ofullständigt. Här måste det bli en ganska besvärlig vårdpolitisk avvägning. Olle Svensson svarade, såvitt jag kunde höra, inte alls på min fråga. Den löd: Vad är det för uppgifter som i dag icke är sekretessbelagda men som blir det genom den nya lagstiftningen? Man har från socialdemokratisk sida — det går inte att förneka — gjort sken av att den nya lagstiftningen innebär en kraftig utvidgning av sekretessen. Jag har bestritt att så skulle vara fallet och har efterlyst exempel på uppgifter som i dag är offentliga men som blir sekretessbelagda. Finns det några exempel, mina vänner, så kom fram med dem. I annat fall får ni väl erkänna att det är fel att påstå att det sker en mörkläggning av ett helt förvaltningsområde.
Fru talman! Jag vet att Daniel Tarschys är en duktig debattör. Tekniken att blanda in två helt olika områden och två olika personer i en och samma debatt är ibland ett effektivt vapen, men jag tycker att Daniel Tarschys kunde koncentrera sig på frågan om sjukjournaler. Daniel Tarschys borde visst kunna svara på frågan: Vad är det för tidsgränser som gäller för begränsning av rätten att ta del av sin sjukjournal? Är det sekretesskyddet för tredje person som är det dominerande eller är det skyddet efter avslutad behandling? Det är, som sagt, en fråga som Daniel Tarschys borde kunna svara på. Man borde också kunna få veta om hela journalen är sekretessbelagd, om tredje person har lämnat uppgifter till den. Det är i och för sig inte så konstigt, om Daniel Tarschys lämnar svar på just dessa frågor.

Fru talman! Jag skulle för min del vilja avsluta den här debatten men måste säga några ord eftersom jag fick ytterligare en fråga. Jag har hänvisat till redogörelsen längst upp på s. 34 i vårt betänkande. Där klargörs skillnaden mellan nuvarande rätt och den rätt som skulle komma att gälla om utskottets förslag bifalles. Lägg märke till att reservanterna har accepterat den här utvidgningen. Därför kan vi ju inte heller vara så oerhört upprörda — det måste ändå vara en missuppfattning. Vad jag framhållit är att man även nu saknar offentlighet och möjlighet att göra en skadebedömning när det gäller att lämna ut uppgifter på de områden som berör den första instansen. Det är detta kritiken avser. Det gäller alltså både det nuvarande läget och det framtida. Så liberal borde väl Daniel Tarschys ändå vara att han kunde medverka till en vidgning av offentligheten. Införande av ett skaderekvisit medför detta resultat.

Fru talman! Först vill jag säga till Bonnie Bernström att regeln ju är den, att om det i en handling finns dels uppgifter som bör vara sekretessbelagda, dels andra uppgifter, skall man ha rätt att ta del av de andra uppgifterna. Förekomsten av några uppgifter som är sekretessbelagda skall alltså inte behöva betyda att hela handlingen hemligstämplas. Detta är en viktig grundsats som gäller hela sekretesslagen. Jag kan inte ge klara besked på frågan om tidsgränser, och det beror på att jag inte har hunnit slå tillräckligt snabbt i den omfattande propositionen. Jag hoppas kunna återkomma till Bonnie Bernström senare och ge ett klart besked på den här punkten. Till Olle Svensson vill jag säga som slutkommentar, att trots mina frågor har de socialdemokratiska ledamöterna i den här debatten inte kunnat ge något konkret exempel på en handling som i dag är offentlig och med den nya lagen blir sekretessbelagd. Jag tycker därför att talet om att det sker en utvidgning av det sekretessbelagda området faller ganska platt till marken. Olle Svensson har uppehållit sig vid en annan fråga, nämligen om man skall ha skaderekvisit eller inte — men i dagens läge har vi inte någon skaderekvisitkonstruktion i sekretesslagstiftningen på skatteområdet.
Fru talman! Jag borde egentligen inte ställa fler frågor till Daniel Tarschys, därför att ju mer han svarar, desto mer får jag intryck av att det här är en kautschukparagraf, att vi lämnar utrymme för väldigt godtyckliga beslut av läkarna, vilket inte alls är bra för patienterna. Jag ställer inte frågor här för min egen del, utan det måste ges klara besked för att de lagkunniga utanför det här huset sedan skall kunna göra bedömningar av vad det är som gäller och också för att människor skall ha någorlunda goda möjligheter att bedöma vilka rättigheter de har att ta del av sina sjukjournaler.

Fru talman! Det finns en viss flexibilitet i hela den här lagstiftningen. Det går nämligen inte att med raka linjaler dra streck mellan det område som skall vara offentligt och det som skall vara sekretessbelagt. Det är nödvändigt att lämna ett ganska stort utrymme för bedömning från fall till fall. Men i utskottets betänkande lika väl som i propositionen understryks att sekretessbeläggning av sjukjournaler för den enskilde själv skall ske med mycket stor restriktivitet och under iakttagande av etiska bedömningar från läkarnas sida. Jag tror inte, fru talman, att den här regeln kommer att leda till att det begås fel gentemot de enskilda, men det är självklart att vi på det här området liksom på flera andra måste följa rättsutvecklingen mycket noga för att se till att patienternas rätt inte eftersätts.

Fru talman! Lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. — den s.k. Lex Backström — har ägnats uppmärksamhet i riksdagen vid flera tillfällen. Lagen ställer krav på tillstånd till förvärv av bl.a. hyresfastighet när kommunen begär det. Prövningen sker i hyresnämnden. Nämnden skall vägra förvärvs . tillstånd om inte sökanden gör sannolikt att han kan förvalta fastigheten, att syftet är att idka bostadsförvaltning, att han skall hålla fastigheten i sådant skick att den motsvarar de krav som kan ställas enligt hyreslagen och att han även i övrigt kommer att iaktta god sed i hyresförhållanden. Kraven verkar vid första påseendet betryggande. Tillämpningen ger dock en annan bild. Det bör noteras att jag inte anser att tillämpningen varit felaktig. Den har säkert varit riktig. Tillämpningen visar i stället på brister i lagstiftningen i skilda avseenden. Bostadsdomstolens domar ger därmed indirekt en kartläggning av dessa brister. Jag tycker att man borde kunna vägra tillstånd när ett spekulativt överpris betalas. När en privat bostadsrättsförening köper bör man väl kunna pröva också de avsedda medlemmarnas syften. Man borde vägra köp vid spekulativ finansiering med strimlade lån. Man borde också vägra tillstånd i samtliga fall när förvärvaren är belastad av tidigare anmärkningar — det skall inte gå för honom att påstå att han nu tänker bättra sig. Det senare gäller bl.a. dem som är fastighetshandlare i stor skala men som uppger att de tänker minska sin verksamhet. Ett sätt att uppnå den här önskade situationen är att lagens förutsättningar för tillstånd skrivs på ett mer täckande och generellt sätt. Vi socialdemokratiska reservanter i civilutskottet föreslår att riksdagen skall begära en översyn i den riktningen. Att vi blev reservanter och inte hamnade i majoritet med den här meningen var f. ö. en överraskning för oss. Bostadsministern sade förra året i en proposition att det enligt hennes mening kan finnas skäl till en sådan översyn. Hon ville bara ha ytterligare erfarenhet av tillämpningen. Det har vi nu. Utskottsmajoriteten har också känt trycket på sig och säger att det kan finnas skäl för en översyn, men man skjuter frågan framåt. Är den inställningen ärlig, får vi ju den här översynen — enhälligt — ganska snart. Varför inte nu? Ett bifall till reservationen skulle ge ett snabbt resultat och visa att de som röstar på den menar allvar med sina yttranden. I reservationen har vi också föreslagit att en översyn skall gälla även hyresgästorganisationernas ställning. Vi vill alltså komplettera lagen i den här delen. Det har visserligen förutsatts att kommunen aldrig har anledning att inte begära prövning, om hyresgästorganisationen vill ha det. I praktisk handling kan det emellertid — det vet vi ju alla — uppstå praktiska komplikationer i sambanden. Yrkandet i den delen påverkar ju inte prövningens innehåll som sådant. Det borde därför vara lätt att stödja ett förslag om en översyn i den här delen. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som vi socialdemokrater i civilutskottet har fogat till betänkandet nr 13.